Herr talman! Martin Olsson har frågat mig om regeringen avser att verka för omlokalisering av Vattenfalls verksamhet från Stockholmsområdet till Västernorrlands län. För regeringen är regionalpolitiska insatser ett viktigt område. Av denna anledning har regeringen på olika sätt fattat beslut som möjliggjort utlokalisering av statlig verksamhet från Stockholm till andra delar av landet. Med anledning av Martin Olssons fråga vill jag därför redovisa några av de beslut som har berört Vattenfalls verksamhet i Västernorrlands län. Regeringen fastställde år 1986 en ny organisation för Vattenfall. En av de grundläggande förutsättningarna i samband med denna omorganisation var att verksamheten skulle decentraliseras från de centrala staberna vid huvudkontoret i Stockholm till de olika regionkontoren. Detta har bl.a. inneburit att verksamhet har överförts från Stockholm till Sundsvall. I dag sysselsätter Vattenfall i Västernorrlands län knappt 400 personer, varav ca 175 finns i Sundsvall. Regeringen har vidare i år givit Vattenfall i uppdrag att redovisa möjligheter till utlokalisering av verksamhet från bl.a. huvudkontoret i Råcksta. Av Vattenfalls redovisning med anledning av uppdraget framgår att Vattenfall under de närmaste 5—10 åren kommer att fortsätta den decentralisering som påbörjats. Det kommer även att ske en decentralisering inom Vattenfalls regioner genom en utflyttning från regionkontoren och distriktskontoren. En följd av den decentralisering av verksamheten inom Vattenfall som har genomförts de senaste åren är bl.a. att Vattenfalls regionkontor i Sundsvall blivit för trångt. Av denna anledning fattade regeringen i går beslut om en utbyggnad av detta regionkontor. Denna utbyggnad ger inte enbart arbetstillfällen för byggnadsarbetarna i Sundsvall utan innebär även utökade möjligheter till en fortsatt decentralisering av verksamhet från Stockholm till Sundsvall. Med denna redovisning, herr talman, anser jag att Martin Olssons fråga är besvarad.

Herr talman! Jag tackar miljöoch energiministern för svaret på frågan. Svaret är främst en redovisning, men knappast något svar när det gäller den direkta frågan. Bakgrunden till frågan är att Västernorrlands län under detta årtionde kommer att förlora 10 000 invånare. Befolkningen i länets samtliga sju kommuner minskar, och utvecklingen är svagare än i något annat län. Därför råder det i länet enighet om att det krävs omfattande och verkningsfulla insatser för att vända utvecklingen. Det var mot bakgrund av den oroande utvecklingen och övertygelsen om att speciella insatser fordras för länet som vi tre icke-socialistiska riksdagsledamöter från Sundsvall i januari i år motionerade om att en utredning borde 59 göras beträffande förutsättningarna för och lämpligheten av att omlokalisera hela eller delar av Vattenfalls huvudkontor till Västernorrland. Tyvärr gjordes det inte något riksdagsuttalande i frågan, eftersom majoriteten framhöll att riksdagen inte bör ta initiativ angående lokalisering. Men detta behöver ju inte tolkas såsom att riksdagen motsätter sig en omlokalisering. Att regeringen och Vattenfalls styrelse inte är främmande för omlokalisering av vissa delar av huvudkontoret framgår ju av den s.k. Bergslagspropositionen, där det föreslås att viss verksamhet skall flyttas från huvudkontoret till Ludvika. Att flytta Vattenfalls huvudkontor med ca 2 000 anställda till Västernorrland skulle ha varit av synnerligen stor betydelse för länet och hade kunnat ge förutsättningar för att bryta den negativa utvecklingen. I svaret redovisas vad som har skett och vad som planeras. Utöver beskedet om att det skall byggas nya lokaler i Sundsvall ges emellertid inga speciella utfästelser om att Västernorrland skall gynnas när det gäller utlokaliseringar från huvudkontoret. Min fråga blir därför: Avser statsrådet att ta några initiativ för att få omlokalisering av Vattenfalls huvudkontor till Västernorrland utöver den decentralisering till de olika regionkontoren som redovisas i frågesvaret?

Herr talman! Blenda Littmarck har med anledning av ett hos regeringen aktuellt utvisningsärende frågat mig om inte faderskapet till ett svenskt barn är tillräcklig anknytning för att en invandrare skall få stanna här. Jag kan inte här i kammaren diskutera enskilda ärenden. Den 19 november i år besvarade jag här i riksdagen en fråga av Maria Leissner om vad jag avsåg att göra för att förhindra att familjer splittrades på grund av utvisningsbeslut. Jag vill gärna som svar på Blenda Littmarcks fråga upprepa vad jag svarade Maria Leissner. En självklar utgångspunkt vid tillämpningen av utlänningslagstiftningen är att familjer inte skall splittras. När det gäller utvisning på grund av brott skall domstolen vid övervägandet om utvisning bl.a. ta hänsyn till utlänningens levnadsoch familjeförhållanden. Vid grova brott kan denna prövning resultera i att beslut om utvisning meddelas trots att den dömde har barn i Sverige. I dessa fall anser jag att möjligheter till utvisning måste finnas kvar. I ärenden angående tillstånd att vistas i Sverige kan den aktualiserade frågan komma upp när föräldrarna till ett barn inte längre lever tillsammans. I dessa ärenden gäller som huvudregel att fadern får stanna i Sverige även om förhållandet till barnets moder upphört. I vissa fall kan fadern ändå vägras tillstånd att vistas här. Det kan exempelvis ske när han visat sig inte vilja ha någon kontakt med barnet, när han inte utnyttjar sin umgängesrätt eller om han vid utnyttjandet av Prot. 1987/88:43 umgängesrätten grovt missköter denna. Jag finner inte anledning att ändra — 11 december 1987 denna praxis. ga a SR Mitt svar på Blenda Littmarcks fråga är mot denna bakgrund att praxis innebär att det bara i undantagsfall kan bli fråga om att utvisa fadern till ett i Sverige bosatt barn.

Herr talman! Som framgick av mitt frågesvar och av det svar jag tidigare lämnat till Maria Leissner, är skilsmässa inte det enda tänkbara skälet för att utvisa en fader som har barn i Sverige. I svaret pekar jag ju på en rad omständigheter som kan vara för handen och som gör att den anknytning som fadern i detta fall formellt har till barnet inte anses vara tillräcklig. Jag upprepar inte dessa skäl, utan konstaterar att grundprincipen och huvudregeln är att fadern får uppehållstillstånd i Sverige, om han har barn här. En brist i sammanhanget kan vara att besluten inte motiveras i tillräcklig grad. Det pågår ett utredningsarbete, som nu är inne i slutskedet, där man bl.a. har uppdraget att se över i vilken utsträckning som beslut i utlänningsärenden kan motiveras mera än för närvarande.

Herr talman! Eva Zetterberg har frågat mig om jag tänker vidta åtgärder för att Sverige skall uppfylla FN:s deklaration om Barns Rättigheter i vad gäller flyktingbarn i flyktingförläggningar eller i kommunerna. Hon hänvisar till påståenden om att den svenska regeringen har kritiserats för att flyktingbarn placerats i häkte, ej fått adekvat medicinsk behandling och ej fått tillfälle till lek och rekreation. Låt mig först få säga att vi i Sverige internationellt sett har en mycket hög kvalitet på vårt mottagande av flyktingar och asylsökande. Jag har emellertid förståelse för de problem som uppstår särskilt för familjer med barn, som får vänta mycket länge på besked om uppehållstillstånd och plats i en kommun. Vi måste se till att den tid då asylsökande vistas på en förläggning görs så dräglig som möjligt. Vidare är det angeläget att förkorta tiderna på förläggningarna och verka för att de så snart som de fått sitt uppehållstillstånd får plats i en kommun. Detta kräver emellertid ytterligare kommunplatser. När det gäller den medicinska behandlingen av de asylsökandes barn är regeln den att alla asylsökande har rätt till en inledande hälsoundersökning, akut sjukvård och förlossningsvård. När flyktingen flyttar från en förläggning till en kommun erbjuds en uppföljande hälsoundersökning. Så fort flyktingen får sitt uppehållstillstånd, blivit kyrkobokförd och inskriven i den allmänna försäkringskassan gäller samma regler och villkor som för andra invånare. Socialstyrelsen utreder för närvarande de sociala, medicinska och psykologiska behov som barnen till asylsökande har under tiden de bor på en förläggning eller annat kollektivt boende. Jag har under hand erfarit att denna utredning kommer att vara klar inom kort. Socialstyrelsen utreder också på uppdrag av regeringen frågan om det behov av stödinsatser från socialtjänsten samt hälsooch sjukvården som kan finnas hos de flyktingbarn som tillåtits stanna i Sverige. Jag vill avvakta resultatet av dessa utredningar innan jag tar ställning till om ytterligare åtgärder behöver vidtas. Prot. 1987/88:43 Vad gäller barnens fritid under förläggningsverksamheten vill jag påpeka — 11 december 1987 att det redan nu finns fritidsverksamhet för barn på förläggningarna, bla.i. fog form av ”öppen förskola”. På varje förläggning finns fritidsassistenter. Barn i skolpliktig ålder tas emot i grundskolan så snart det är lämpligt med hänsyn till deras förhållanden. När det slutligen gäller förvarstagande av barn vill jag påpeka att regeringen i våras skärpte bestämmelserna i utlänningsförordningen om var ett barn som tagits i förvar får placeras. Jag underströk då i särskilda förordningsmotiv att reglerna är mycket stränga och framhöll att barn inte får tas i förvar annat än i rena undantagsfall. Jag vill vidare erinra om att det numera är totalt förbud mot att sätta barn i en fångvårdsanstalt och häkte. De regler som gäller vid beslut om förvarstagande är mycket restriktiva. Det skall antingen vara fråga om verkställighet av ett avlägsnandebeslut eller finnas sannolika skäl för att ett sådant beslut kommer att fattas. Vidare skall det finnas ytterligare kriterier, t.ex. risk för undanhållande. Detta gäller för förvarstagande av vuxna. För beslut om att ta ett barn eller ett barns vårdnadshavare i förvar fordras — utöver de två förutsättningar som nu nämnts — att det finns synnerliga skäl. Regeringen har uppdragit åt justitiekanslern att utreda omständigheterna kring förvarstagande enligt utlänningslagen vid Arlanda vaktdistrikt. Justitiekanslern skall ägna särskild uppmärksamhet åt beslut att ta barn under 16 i förvar. Regering och riksdag har hittills ansett att något totalförbud mot att ta barn i förvar inte bör införas. Man har ansett att det måste finnas en möjlighet att i undantagsfall ta även barn i förvar. Det gäller t.ex. i vissa fall när direktanvisning vid gränsen är aktuell och i en del verkställighetsärenden. Den översyn av utlänningslagen som skall vara färdig vid årsskiftet omfattar även reglerna om förvar. Jag anser därför att vi bör avvakta utredningens förslag innan ytterligare åtgärder vidtas.

Herr talman! Jag tackar invandrarministern för svaret. Av de flyktingar som kommer till Sverige årligen är ca 4 000 barn. Men inte förrän 1985 började man räkna barnen särskilt. Det är fortfarande ovanligt att man hör barnen speciellt och låter deras egen historia ha ett avgörande inflytande på huruvida de får asyl eller inte. FN:s deklaration om Barns Rättigheter från 1959 stadgar att barn bl.a. skall ha möjlighet till lek och rekreation och medicinsk service. Det finns fortfarande stora brister i det avseendet. Invandrarministern talar i svaret om förhållandena på förläggningarna ute ilandet. På de ställen i Stockholms län där man tar barn i förvar — Vistagården och Carlslund — finns det emellertid uppenbara brister. Det är visserligen mycket bättre att hamna där än i fängsligt förvar eller häkte. Men det är ändå låst och omöjligt att komma därifrån. Vistagården bevakas exempelvis av vakter från AB Svensk Schäferhundvakt. Det finns ingen personal som är särskilt utbildad för att ta hand om barn eller vuxna som befinner sig i en svårt psykisk situation. Tycker invandrarmi 63 nistern att detta är lämpligt? Borde man inte kunna sätta in en annan, mera sakkunnig personal? För barnens del finns det mycket få lekredskap. Det finns så att säga endast ett vanligt vardagsrum, där vuxna röker och umgås på olika sätt. Även från personalens sida tycker man att det är helt otillräckligt. I Stockholms kommun arbetar man med att få fram ett särskilt program för flyktingbarn. Ett visst ekonomiskt stöd har utgått från invandrarverket. Men det är ändå mycket litet i förhållande till vad som behövs. På vilket sätt tänker invandrarministern göra förhållandena för flyktingbarn i Sverige bättre med tanke på FN:s deklaration om Barns Rättigheter?
Herr talman! Låt mig först säga att den FN-deklaration om Barns Rättigheter som Eva Zetterberg hänvisar till i mycket allmänna ordalag tar upp att barn har rätt till bl.a. social trygghet, tillfredsställande kost, bostad, medicinsk vård, fri undervisning, lek och rekreation samt skydd mot vanvård, grymhet och exploatering. Sverige bryter inte mot något av detta när det gäller behandlingen av flyktingbarn eller barn till asylsökande. Det har inte heller i internationella sammanhang förekommit någon kritik mot Sveriges sätt att sköta dessa frågor. Jag är dock den första att erkänna och konstatera att barn till asylsökande ofta befinner sig en mycket svår situation. Det är själva flyktingskapet som orsakar detta. Vi bör vidta alla upptänkliga åtgärder för att underlätta för dessa barn. När det gäller de konkreta frågorna om Vistagården och Carlslund, var det bra att Eva Zetterberg konstaterade att det inte rör sig om fängelser. Det framställs dess värre ibland som om det är fängelser det handlar om. Jag tror inte att personalen är så okunnig om sin uppgift som Eva Zetterberg försöker framställa det. Jag kan dock inte här svara för deras formella kvalifikationer. Förvarstagandet skall endast omfatta mycket kort tid. Det är viktigt att man ytterligare anstränger sig för att förkorta den tid som det i undantagsfall med förvarstagande kan vara fråga om. För övrigt har jag i svaret hänvisat till att vi får anledning att återkomma till dessa frågor. Allra sist vill jag ta upp Eva Zetterbergs påpekande om att Vistagården bevakas av AB Svensk Schäferhundvakt. Det är bara ägnat att ge intrycket att det är schäferhundar som står där ute — så är icke fallet.
Herr talman! Jag börjar med det sistnämnda. Jag har inte påstått att det är schäferhundar som bevakar. Men jag tycker att bara namnet inger farhågor om vad det är för slags bevakning som sker. Jag har aldrig hävdat, och kan inte göra det, att det är okunnig personal. Jag har sagt att det är outbildad personal. Den är utbildad inom vaktbolaget. Sverige står internationellt sett mycket högt i flyktingavseende. Men vi bör kunna hålla oss på en betydligt högre nivå. Jag tycker inte att vi skall jämföra vår flyktingpolitik och förhållandena för flyktingar med exempelvis situatio nen i vissa afrikanska länder. Vid vårt omhändertagande av flyktingar bör vi — Prot. 1987/88:43 göra en jämförelse med hur svenska medborgare lever och vilken standard vi — 11 december 1987 anser att svenska barn har rätt till. Det är den jämförelsen vi skall göra, och = ga det är utifrån den situationen vi skall ta upp kritiken. Visst har man rätt till akutinsatser från sjukvårdens sida, men flera personer har påpekat att landstingens barnhälsovård saknar insyn och kontroll i den medicinska vård som bedrivs på flyktinglägren i invandrarverkets regi.
Herr talman! Jag har inte heller jämfört svensk flyktingpolitik med situationen för flyktingar i afrikanska länder, utan jag har gjort en bred internationell jämförelse med länder av motsvarande standard i Västeuropa och då konstaterat att vi också i detta sammanhang hävdar oss väl. Grundläggande för vår invandrarpolitik är jämlikhet. Flyktingar skall så långt möjligt erbjudas jämlika förhållanden, i fråga om såväl rättigheter som skyldigheter, med svenska medborgare.
Herr talman! Vilka andra konkreta åtgärder tänker regeringen vidta för att säkra just flyktingbarnens rättigheter? Invandrarministern hänvisar till en utredning från socialstyrelsen, men det finns ju redan nu klart belagda missförhållanden, som bör kunna rättas till. Och, som jag frågade inledningsvis, kan man stödja kommuner som vill ägna sig åt att på ett bättre sätt än hittills bygga upp verksamhet just för barnen? Hittills har invandrarverket förfogat över mycket små resurser för att kunna stödja kommunerna i detta avseende. Såvitt jag förstår finns det stora behov ute i kommunerna. Stockholm är bara ett exempel på att man på ett aktivt sätt själv vill bygga upp en sådan verksamhet.

Herr talman! Ingbritt Irhammar har frågat mig vilka åtgärder regeringen ämnar vidta för att förbättra situationen vid länsstyrelsernas naturvårdsenheter. Det är riktigt som Ingbritt Irhammar säger att personalomsättningen, åtminstone vid vissa länsstyrelser, har varit stor. Jag vill först framhålla att myndigheterna numera genom s.k. marknadslönetillägg och selektiva potter har bättre möjligheter än tidigare att betala sådana löner att de kan rekrytera och behålla kvalificerad personal som är konkurrensutsatt. Miljövårdsarbetet vid länsstyrelserna kommer också att behandlas särskilt 65 i budgetpropositionen, som föreläggs riksdagen i januari nästa år. Verksamheten vid länsstyrelsernas naturvårdsenheter hör till det som kommer att behandlas både i den miljöpolitiska proposition som enligt planerna skall föreläggas riksdagen i vår och i en proposition om samordnad länsförvaltning. Regeringen arbetar således med att förbättra både de ekonomiska och de organisatoriska förutsättningarna vid länsstyrelsernas naturvårdsenheter.

Herr talman! Tack för svaret. Naturvårdsenheternas arbetssituation har blivit alltmer ohållbar. Nya uppgifter åläggs dem utan att de samtidigt ges nödvändiga resursförstärkningar. Freonfrågan har visat på hur orimlig situationen är när naturvårdsmyndigheterna saknar såväl riktlinjer som resurser. Det är mycket viktigt att miljömyndigheterna kan hantera miljöproblem av övergripande karaktär. Det gäller freonfrågan men också sådana problem som försurning, kemikaliespridning och havsföroreningar samt luftföroreningar som påverkar klimat och ozonlager. Skall vi kunna nå de mål som ställts upp för miljöskyddet så behövs betydligt ökade resurser till den samlade organisationen för miljöskydd. Personalen ute på naturvårdsenheterna gör så gott den kan men dignar under sin arbetsbörda. Skall man få fart på miljöskyddsarbetet är det helt klart att nya resurser måste tillföras omgående. Enligt riksrevisionsverkets bedömning skulle 100-150 nya tjänster behövas i organisationen för att nå uppställda mål. Bättre löner kan vara behövliga, men fler tjänster är nödvändiga. Även miljöministern anförde i kammaren i onsdags att ”alla som har arbetat med miljöfrågorna — i kommuner, länsstyrelser, myndigheter och mitt departement — är oerhört hårt belastade och jobbar långt utöver vad man egentligen skall behöva begära”. Miljöministern medgav därefter att det finns ett resursproblem, som vi måste göra någonting åt. Dagens svar skjuter ställningstagandet på framtiden, medan dagens akuta situation kräver omedelbara åtgärder. Centern har begärt 10 milj.kr. mer till förstärkning av länsstyrelsernas naturvårdsenheter, som ett första steg mot en miljötillsyn värd namnet. Kan civilministern i dag svara på om man åtminstone är beredd att tillmötesgå dessa krav från centerns sida snarast?
Herr talman! Låt mig kort säga till Ingbritt Irhammar att jag tycker hon skall kunna klart utläsa av mitt svar att det kommer att göras en ökad ekonomisk satsning på länsstyrelserna, på just naturvårdsenheterna. Beloppet skall som bekant anges i budgetpropositionen. Vi får väl återkomma och se om Ingbritt Irhammar är nöjd. Jag satt senast i går tillsammans med samtliga landshövdingar och gick igenom planerade organisationssatsningar totalt sett för naturvårdsfrågorna. Detta är också ett kvalitetsproblem, i den meningen att lönerna måste hänga med så att man kan få kvalificerad arbetskraft. Det visar sig nämligen att med de ökade ambitionerna att man måste få profil och kunskap på just tillsynen, vilket gör att just den frågan måste finnas med i bilden ordentligt. Prot. 1987/88:43 Det andra vi måste arbeta med är att se över vad som behöver göras med = 11 december 1987 internorganisationen. Man har nämligen på enheterna svårt att prioritera — alltså att avgöra vad som är viktigt och vad som är mindre viktigt. Jag har själv vid ett par besök ute på länsstyrelserna gått igenom just den problematiken och konstaterat att vi måste ta upp frågan hur man skall få en effektivare internorganisation för att på det sättet förbättra arbetssituationen. Sammanfattningsvis vill jag säga till Ingbritt Irhammar att vi arbetar mycket konkret och snabbt med de här frågorna.
Herr talman! Detta är positivt så långt, ätt det kommer att förbättra situationen på länsstyrelsernas naturvårdsenheter. Det som jag framförde i mitt lilla anförande var emellertid att jag oroar mig för att det kommer att ta tid. Här hänvisades till budgetpropositionen. Vi har lagt vårt förslag om 10 milj.kr. som skulle kunna ge en tjänst per länsstyrelseenhet via tilläggspropositionen. Det skulle kunna behandlas snabbare den vägen. Sedan talades det också om att det kanske kommer först i miljöpropositionen till våren. Under tiden dignar alltså folket ute på enheterna under ett alldeles för hårt tryck. Det är inte så konstigt att man inte kan prioritera. Man har ju nästan inga resurser att prioritera. Det är som sagt bra med högre löner. Men hur skall man kunna prioritera i dag, när man i stort sett bara hinner ingripa vid akuta klagomål? Alltså: Gå snabbare fram på det här området!

Herr talman! Anita Bråkenhielm har frågat mig om jag tänker vidta några åtgärder för att medverka till att den småländska industrin får den arbetskraft den behöver. Arbetsmarknadspolitikens roll i samspelet mellan olika politikområden är primärt att främja anpassningen på arbetsmarknaden. Detta innebär att arbetsmarknadspolitiken genom olika generella, men huvudsakligen selektiva åtgärder skall försöka mildra målkonflikterna mellan olika politikområden. Huvuduppgiften för arbetsmarknadspolitiken är att främja en ömsesidig anpassning av den enskildes utbud av arbete och samhällets samlade efterfrågan på arbetskraft, och det är först då vi klarar av att lösa denna svåra uppgift som den fulla sysselsättningen kan upprätthållas. Vad gäller vissa delar av Småland, — jag syftar då framför allt på de fyra kommunerna i Jönköpings län: Gnosjö, Gislaved, Värnamo och Vaggeryd - 67 är arbetslösheten mycket låg och många företag har svårt att fylla sina vakanser. I Gislaveds kommun har arbetsförmedlingen t.ex. under november månad redovisat 450 lediga platser och endast 90 arbetslösa förmedlingssökande. Svårigheterna att fylla vakanserna är ännu större i Gnosjö kommun, där arbetsförmedlingen under samma månad redovisat endast 6 arbetslösa sökande och ca 150 lediga jobb. Detta är utan tvivel allvarliga problem, som har en negativ effekt för dessa kommuner och för företagens möjligheter att fullt ut kunna utnyttja sina expansionsoch avsättningsmöjligheter. Arbetsförmedlingarna i berörda kommuner, länsarbetsnämnden i Jönköpings län och arbetsförmedlingar i andra delar av Sverige ägnar stor möda åt att förmedla sökande till de lediga jobben i dessa trakter. Förutom detta arbete har det bildats en grupp sammansatt av kommun-, länsstyrelseoch länsarbetsnämndsrepresentanter. Gruppen har tillkommit för att finna nya vägar att öka rekryteringen till denna bygd. Gruppen syftar också till att underlätta för dem som flyttat till bygden att stanna kvar. Det har visat sig i de studier som länsstyrelsen gjort av flyttströmmarna i länet att samtidigt som benägenheten att flytta till dessa fyra kommuner är högre än för andra kommuner i länet är också benägenheten att flytta från dessa kommuner större. I länet gör man bedömningen att bakom detta ligger svårigheter att finna lämpliga bostäder och att det också har varit svårt att bygga upp sociala kontaktnät. Problemen löses inte enbart genom en ökning av nyrekryteringen till jobben i dessa kommuner. Det är min bedömning att arbetsförmedlingen i dag har de resurser som krävs för att assistera företagen och klara rekryteringen genom att bl.a. intressera arbetssökande på andra orter för arbete i denna bygd. I detta sammanhang bör man inte glömma bort den arbetskraftsresurs som flyktinginvandringen skapar. Jag är rätt säker på att arbetsförmedlingarna kan finna många villiga arbetstagare bland de flyktingar som nu väntar på att få en chans på arbetsmarknaden. De har samma rätt till arbete som övriga som är bosatta i landet. Genom länsarbetsnämndsrepresentanterna i den gemensamma arbetsgruppen kommer jag att följa utvecklingen. Mot denna bakgrund har jag för närvarande inte för avsikt att vidta några särskilda åtgärder.

Herr talman! Arbetsmarknadsministern har redogjort för en del av de åtgärder som vidtas lokalt. Dem känner också jag väl till. Att följa utvecklingen medan andra försöker göra någonting kostar ju inte så mycket. Det finns 3 500 lediga jobb just nu i Jönköpings län. Arbetslösheten — inkl. arbetsbytare — är mindre än 1,4 96. I Gnosjö kommun ligger arbetslösheten för närvarande på 0,1 96 — lägre lär den inte kunna bli. Beredskapsjobb och ungdomslag existerar inte. Men det finns en god tillväxtpotential i Småland. Regeringen förvägrar dock industrin att använda sina investeringsfonder för maskininvesteringar, som hade kunnat medverka till en höjning av produktiviteten. När det gäller satsningar på vägar och högre utbildning kommer Jönköpings län på undantag. Jag har ingenting emot att man satsar på utvecklingssvaga regioner. Men det går inte att undanhålla utvecklingsmöjligheter i de regioner som har egen växtkraft. Det allt överskuggande problemet är bristen på arbetskraft. Kommunerna satsar på bostadsbyggande, tar hand om flyktingar och utökar serviceoch fritidsaktiviteter. Lokala arbetsförmedlingar, länsarbetsnämnden och industrin samarbetar på ett utmärkt sätt. Industrin satsar på arbetsmiljö och internutbildning. När det gäller beredskapsjobbspengar har man gjort en omfördelning, så att pengar kan användas för att skapa utbildningsmöjligheter. Men det behövs ändå ett tillskott av människor. En bl.a. av länsarbetsmyndigheten starkt önskad åtgärd från regeringens sida är att man återinför starthjälpen. Vi moderater var emot att denna avskaffades. Nu hoppas jag att arbetsmarknadsministern kan medverka till att starthjälpen återinförs. Inte minst för unga människor är flyttning till en annan plats ett stort äventyr — det är bl.a. ett stort ekonomiskt äventyr, särskilt om det är den första flykten från boet. Det här skulle kunna vara en åtgärd från regeringens sida för att hjälpa till. Jag skulle vilja veta om arbetsmarknadsministern är positivt inställd till åtgärden.
Herr talman! När det gäller starthjälpen täcks kostnader för exempelvis flyttning bl.a. av särskilt stöd, även om det tidigare starthjälpsmedlet inte finns kvar. Anita Bråkenhielm säger att jag bara följer utvecklingen utan att göra något. Men arbetsmarknadspolitikens redskap är ju bl.a. länsarbetsnämnden och arbetsförmedlingarnas resurser. Det är till dem som medel är avsatta, och det är de som skall arbeta — och det gör de också — för att underlätta det hela när det gäller arbetsmarknadspolitiska insatser i den här regionen.
Herr talman! Det var arbetsmarknadsministern själv som genom sin olyckliga formulering i slutet av svaret lade den aktuella repliken i min mun. Men det finns andra saker som man skulle kunna titta på. Arbetsmarknadsministern nämnde flyttströmmarna till och från de aktuella kommunerna. Ett ganska väl känt problem är att det väldigt ofta är så, att människor som har gått arbetslösa länge i andra delar av landet och som så småningom övertalas att försöka ta ett jobb i Småland inte flyttar dit, utan de pendlar under de sex månader som gäller för att sedan flytta hem och fortsätta att använda sig av arbetsmarknadsåtgärder eller stämpling. Någon sorts genomgripande översyn av den här problematiken borde man nog försöka göra. Jag har en stark känsla av att människor vill bo på den plats där de en gång föddes. Åtminstone när det gäller unga människor är det faktiskt inte farligt att ge sig i kast med äventyret att försöka se sig om efter någonting annat. Det här vore kanske något att titta på. Sedan några ord beträffande medföljandeproblematiken. Är arbetsmarknadsministern beredd att försöka hjälpa till att avskaffa de idiotiska s.k. kommunpoängen, som gör att en del offentligt anställda blir livegna på den plats där de en gång började sin yrkesverksamhet?

Herr talman! Tore Claeson har frågat mig om jag kommer att vidta några åtgärder för att förhindra ett nedläggningsbeslut av AMU-centret i Tumba. I den strukturplan som AMU i Stockholms län har tagit fram för de närmaste två budgetåren har bl.a. föreslagits en nedläggning av AMU centret i Tumba. Vid sitt styrelsesammanträde i slutet av november i år krävde den regionala AMU-styrelsen i Stockholm att innan beslut fattades skulle styrelsen få en redovisning av konsekvenserna av att i stället för en nedläggning av bl.a. centret i Tumba flytta över kurser från AMU-centret i Liljeholmen till andra utbildningsenheter inom Stockholmsregionen. Styrelsens nästa sammanträde är den 22 december. I avvaktan på styrelsens beslut i denna fråga är jag inte beredd att vidta några åtgärder.
Herr talman! Tack för svaret på min fråga. Orsaken till diskussionen om en eventuell nedläggning av AMU-center i Tumba har arbetsmarknadsministern något berört. Enligt gjorda beräkningar skulle alltså AMU-verksamheten komma att gå med en viss förlust under åren 1988-1990. Diskussionen förs mot bakgrund av att det hela så att säga skall gå runt och att man inte skall behöva ytterligare anslag. Vidare har det i detta sammanhang anförts att hyreskontraktet för nuvarande lokaler går ut 1989, att det finns ett AMU-center både i Södertälje och i Liljeholmen och att centret i Liljeholmen skulle kunna byggas ut. Men skolan i Tumba har faktiskt 400-500 elever och ca 60 lärare. Där finns olika linjer — kontorslinjen, svetsoch plåtlinjen, verkstadsmekaniska linjen, elresp. telelinjen samt datatekniklinjen. Enligt min uppfattning föreligger det väldigt goda motiv för att inte lägga ned verksamheten. Det finns t.ex. många invandrare i Botkyrka kommun som behöver den här utbildningen. Vidare har det i olika sammanhang framhållits att invandrare och lågutbildade utgör de två grupper som har det svårast på arbetsmarknaden. AMU-centret är dessutom lättillgängligt. Många av dem som utbildas där bor i Botkyrka kommun. Kurserna börjar vid sjutiden på morgonen. Därför blir det problem för dem som har att lämna barn på dagis, om resvägen blir lång. En rad argument kan alltså anföras mot en flyttning av verksamheten. Jag vill fråga om arbetsmarknadsministern inte inser vilka stora problem och svåra konsekvenser som kan bli följden av en snabb nedläggning av Tumbacentret. Och borde inte arbetsmarknadsministern i så fall ta något initiativ?
Herr talman! Som framgår av mitt svar är denna fråga under beredning. Jag förutsätter att alla olika aspekter vid en förändring sammanvägs innan regionstyrelsen tar ställning. Jag förutsätter naturligtvis också att representanterna i styrelsen och de som bereder frågan tar hänsyn till det som Tore Claeson här har redovisat och beaktar det när man fattar beslut. Som framgår av mitt svar har styrelsen sitt nästa sammanträde den 22 december.
Herr talman! Med utgångspunkt i vad arbetsmarknadsministern nu sade vågar jag ha förhoppningen att man skall ta hänsyn till de faktiska omständigheter, problem och svårigheter som utan tvivel skulle komma att uppstå och som drabbar så många människor inom denna mycket viktiga verksamhet. Jag vågar hoppas och tro på att man den 22 december skall komma fram till ett beslut som innebär att AMU-centret i Tumba får finnas kvar. Jag kan tillägga att man när det gäller anläggningen i Tumba hittills i år har gjort en vinst på ca 1,8 milj.kr.

Herr talman! Stig Bertilsson har frågat civilministern vilka åtgärder han är beredd att vidta för att regler skall upprättas för användning av betalkort, kreditkort och liknande vid statliga myndigheter. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på frågan. Det är riktigt att kontokort i form av betalkort i viss utsträckning används i statlig verksamhet. Beslut om detta har i sådana fall fattats av vederbörande myndighet. Några särskilda generella bestämmelser om användningen av sådana kort finns inte, utan de allmänna föreskrifter som gäller en myndighets möjlighet att ta upp lån eller i övrigt ikläda staten ekonomiska förpliktelser samt för statlig redovisning och upphandling blir tillämpliga även i dessa fall. Jag anser inte att det finns skäl att föreslå regeringen att i särskild ordning reglera användningen av betalkort inom statsförvaltningen. Det bör även i fortsättningen ankomma på myndigheterna att inom ramen för generella bestämmelser beakta de affärsmässiga och praktiska omständigheter som kan påverka valet av betalningssätt. Jag utgår ifrån att revisorerna i sin granskning uppmärksammar de fall där tveksam eller direkt felaktig hantering förekommer.
Herr talman! Jag vill till att börja med tacka finansministern för svaret. Dessutom vill jag understryka att min fråga inte är föranledd av att jag tror att det i allmänhet förekommer någon sorts fusk eller oegentligheter vid hantering av kreditkort. Det är ganska självklart att de allra flesta kortinnehavare hanterar korten förnuftigt. Min fråga har tillkommit med anledning av att man bör ha regler att luta sig mot när missbruk sker. Det är ju först när sådant händer som man behöver ha regelboken att ta fram. Vi har nyligen sett ett exempel på att det hade behövts regler just för hur kreditkort skall hanteras. Av finansministerns svar framgår att han anser att detta i sista hand är en fråga för revisorerna. Det är naturligtvis riktigt. Men jag vill åter understryka att missbruk kan förekomma om man inte har regler. I det här fallet vore det rimligt med åtminstone någon form av cirkulär ute i statsförvaltningen. Då skulle vi också kunna slippa ett pinsamt upprepande av det vi har sett i höst. Än en gång: Tack för svaret!

Herr talman! Margitta Edgren har, mot bakgrund av de mervärdeskatteregler som gäller när Kommun-Data AB säljer datatjänster, frågat mig om jag är beredd att förändra villkoren på datatjänstemarknaden så att de leverantörer som finns kan konkurrera på lika villkor. Regeringen har med stöd av mervärdeskattelagen sedan lång tid tillbaka i enstaka fall medgett vissa undantag från mervärdeskatteplikt för tjänster avseende automatisk databehandling. Ett av det tiotal beslut av detta slag som hittills meddelats avser Kommun-Data AB, som i april 1972 befriades från skyldighet att ta ut mervärdeskatt vid försäljning av datatjänster åt kommunerna. Det undantag från mervärdeskatteplikt som medgetts för Kommun-Data AB avser enbart datatjänster som tillhandahålls kommuner och landstingskommuner, medan full mervärdeskatt skall tas ut i andra fall. Undantaget har tillkommit för att inte ett av flera skäl önskvärt samarbete mellan kommunerna på detta område skall försvåras av mervärdeskattereglerna. Särskilt har detta betydelse för mindre kommuner, som inte kan bygga upp en egen dataverksamhet. Undantaget medför å andra sidan den nackdelen att andra dataserviceföretag, som vill sälja datatjänster åt kommunerna, till följd av mervärdeskatten får ett sämre konkurrensläge än vad Kommun Data AB har. Enligt min mening kan det inte komma i fråga att utjämna sådana skillnader i konkurrensvillkoren genom att utvidga skattefriheten till att omfatta också dessa företag. I stället bör inriktningen vara att så långt det är möjligt ta bort de undantag från skatteplikt som hittills medgetts. Utredningen om indirekta skatter har särskilt fått i uppdrag att lösa denna fråga. Jag är därför inte nu beredd att omgående förändra villkoren för kommunernas inköp av datatjänster.

Prot. 1987/88:43 Herr talman! Jag kan förstå att man 1972 befriade Kommun-Data från — 11 december 1987 mervärdeskatt på de datatjänster som levereras till kommuner och landsting. JJ.dg om rod Vid det tillfället kunde man knappast förutse den utveckling som skulle komma. Kommun-Data var då i princip den enda leverantören till kommunerna. Men att man nu vidmakthåller och 1986 t.o.m. utökade denna befrielse kan jag inte förstå. Nu finns det ju andra leverantörer på marknaden som utvecklar datortjänster som är bra för kommunerna. Om kommunerna köper från någon annan leverantör blir det alltså 23,46 96 dyrare, eftersom de inte kan lyfta av momsen. Jag menar att Kommun-Datas momsbefrielse snedvrider en sund och normal konkurrens på marknaden. Något annat kan inte heller finansministern tycka, såvitt jag förstår av svaret. Jag är helt övertygad om att Kommun-Data kommer att klara sig bra även utan denna Kommun-Datas egen informationschef har sagt i tidningen Dagens Industri att detta är ett bra exempel på att lagstiftningen inte har hängt med datautvecklingen. Enligt folkpartiets uppfattning mår konsumenterna gott av att företag på marknaden behandlas lika oberoende av ägarform. Nog håller Kjell-Olof Feldt med om att konsumenterna på lång sikt tjänar på att företagen på marknaden behandlas lika.

Herr talman! Hugo Hegeland har frågat mig om jag är beredd att vidta sådana åtgärder att fri konkurrens kommer att råda mellan olika betalningsformer till statliga myndigheter. Jag håller med Hugo Hegeland om att konkurrens bör utnyttjas för att öka effektiviteten. Enligt min bedömning föreligger emellertid inom det här aktuella området inte marknadsmässiga förutsättningar för en sådan. Frågan om den framtida hanteringen av de statliga inoch utbetalningarna måste vidare ses i ett statsfinansiellt och verksamhetsmässigt sammanhang. Det gäller bl.a. att bedöma i vilken utsträckning ändrade statliga betalningsrutiner skulle påverka postverkets samlade postservice och betalningsförmedling. Riksrevisionsverket ser för närvarande över det statliga betalningssystemet. Inom ramen för översynen studeras bl.a. möjligheterna att i ökad utsträckning erbjuda frihet i val av betalningsform till statliga myndigheter. Jag utgår från att resultatet av översynen kommer att belysa dessa frågor. I avvaktan på det vill jag bara tillägga att jag delar de bedömningar som kommer till uttryck i det finansutskottets betänkande från i våras som behandlade en motion undertecknad av bl.a. Hugo Hegeland.

Herr talman! Jag tackar finansministern för svaret, som var ovanligt fullständigt för att komma från det hållet; det är man inte bortskämd med. Det kan naturligtvis inte vara fråga om fullkomlig konkurrens på alla områden när det gäller statliga betalningar, men nog kan väl finansministern likväl tänka sig en sådan utsträckning av konkurrensen att man till alla statliga myndigheter också skall kunna få utnyttja bankgiro — inte enbart postgiro? Att godta endast den betalningsformen kan ju bara ha ett enda syfte: att gynna postgirot och inte tillgodose fri konkurrens. Det är mycket egendomligt att det inte går att betala in avgifter till exempelvis länsbostadsnämnden — detta gäller i varje fall länsbostadsnämnden i Göteborg — via bankgiro utan endast via postgiro. Man måste då först gå till banken och ta ut sina pengar och sedan gå till posten och betala in pengarna via postgiro, om man inte har eget postgirokonto. Det var glädjande att finansministern har tagit del av finansutskottets betänkande från i våras. Där sades en del kloka saker. Utskottet kände till att det pågår en utredning och uttalade bl.a. följande: ”Utskottet har erfarit att ett sådant beredningsarbete pågår i regeringskansliet och att regeringen därefter har för avsikt att återkomma till riksdagen, senast under nästa riksmöte”, dvs. detta riksmöte. Då blir min fråga: Kan vi räkna med att regeringen under våren kommer att lägga fram ett förslag om litet friare betalningsrutiner när det gäller den statliga verksamheten?
Herr talman! Det är min bestämda förhoppning att så skall kunna ske.

Herr talman! Även om förhållandena inom rennäringen i vissa avseenden är särpräglade beskattas renskötsel i princip som annan näringsverksamhet. Skattefrågorna för rennäringen behandlades i riksdagen förra hösten i samband med Tjernobylpropositionen att renskötselföretagen skulle informeras om möjligheterna till resultatutjämning. Så har också skett genom riksskatteverkets försorg. Beskattningen av aktiebolag och egenföretagare är för närvarande föremål för en omfattande översyn. Resultatet kan bli stora förändringar i det nuvarande regelsystemet. Starka skäl talar för att inte införa särregler fören = Prot. 1987/88:43 viss grupp av företagare innan grunderna för hela företagsbeskattningen lagts 11 december 1987 fast. Jag är alltså för närvarande inte beredd att ta initiativ till att ändra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

Från samiskt håll har man under flera år krävt en reformering av rennäringens beskattning, eftersom man anser att nuvarande regler inte är anpassade till rennäringen. Till skillnad från finansministern anser samerna att det bör vara speciella regler. I riksdagen är vi flera som motionerat om införande av ett renkonto för utjämning av inkomsterna mellan olika år, men majoriteten har avvisat detta krav, bl.a. med motivering att frågan bör prövas i ett större sammanhang. Det är av denna anledning som jag funnit det lämpligt att försöka få besked från finansministern om regeringen avser att ta initiativ till en reformering av rennäringens beskattning. Tyvärr framgår det inte av svaret att man avser att ta något initiativ, åtminstone inte inom de närmaste åren. Vid samernas landsmöte i somras gjordes ett uttalande om behovet av en reformerad beskattning, bl.a. för underlättande av generationsskiften inom renskötseln och för att renskötseln skall få reella möjligheter att utvecklas som en samisk näring. Bland de konkreta krav som framfördes kan nämnas införande av en möjlighet till brutet räkenskapsår per den 30 april, införande av renkonto — vilket vi också har motionerat om i riksdagen —, vissa justeringar i beskattningen av lagerförändringar samt jämställande av samebyn med ekonomisk förening i skatterättsligt avseende. Bland flera övriga krav kan också nämnas önskemål om att inkomster från rennäringen liksom i Norge skall göras till ett eget inkomstslag. Med anledning av hänvisningen i svaret till företagsskattekommittén vill jag säga att rennäringen är en mycket perifer fråga i det sammanhanget. Jag undrar därför om finansministern avser att på något sätt ge tilläggsdirektiv till kommittén för att denna särskilt skall kunna ta upp rennäringens problem, om någon särskild arbetsgrupp skall tillsättas e. d. Risken är att det dröjer länge om man först skall vänta på att företagsskattekommitténs förslag skall framläggas, att detta sedan skall gå ut på remiss och att det därefter skall bearbetas.
Herr talman! Nej, jag avser inte att ge några tilläggsdirektiv till företagsskattekommittén. Den befinner sig i ett relativt sent skede av sitt arbete och väntas lägga fram ett förslag nästa år. Däremot har jag blivit uppvaktad av representanter för samernas riksorganisation, som lade fram ett stort antal 75 förslag till förändringar i beskattningen av renskötseln. Man tog upp både stora och små frågor, vissa av principiell karaktär, andra av mera praktiskttekniskt slag. Vi håller nu på att gå igenom dessa frågor för att se om det i något avseende kan vara möjligt att tillmötesgå önskemålen utan att det görs några sådana förändringar i lagstiftningen att renskötseln skulle beskattas på ett i princip annat sätt än andra näringar.
Herr talman! Jag vill tacka finansministern för det senaste inlägget. Det är värdefullt att rennäringens skatteproblem uppmärksammas och att man försöker lösa åtminstone en del av frågorna utan att avvakta den utredning som vi har talat om och dess resultat, eventuellt i form av nya grunder för företagsbeskattningen. Jag tror att detta är väsentligt. Sedan Tjernobylolyckan inträffade har rennäringens problem blivit mera kända för hela svenska folket. Vi har en skyldighet mot samerna att försöka anpassa skattesystemet så att det så långt möjligt är positivt för deras bedrivande av rennäringen nu och i framtiden.

Herr talman! I riksdagen behandlas för närvarande en proposition som riktar sig mot vissa former av skatteplanering . Det avancerade skatteplanerandet tar sig emellertid så många uttryck att jag inte utesluter att det kan komma ytterligare regeringsförslag i samma ämne. Jag kan, av skäl som jag hoppas att Margö Ingvardsson accepterar, inte här gå in på innebörden av sådana eventuella förslag.

Herr talman! Tack för svaret på min fråga. Skatteplanering genom andelsköp i kommanditbolag för filmproduktion tillhör inte de allmänna kryphålen i skattelagarna. Det är en exklusiv verksamhet förbehållen välbeställda grupper med tillgång till experthjälp som vet hur det skall gå till att undandra samhället skattepengar. Den som köper andelar i kommanditbolagen köper egentligen ett garanterat underskottsavdrag för kvittning mot andra inkomster. Säljaren gör en vinst genom att han garanteras att få köpa tillbaka andelen för ett avsevärt mindre belopp än det som den har sålts för. Både köpare och säljare tjänar på affären, samhället förlorar skattepengar, och i slutändan förlorar alla hederliga skattebetalare. Finansministern vill inte, av skäl som han inte kan redovisa, ge ett klart svar. Hans förhoppning är att jag skall acceptera detta. Jag kräver ingen redovisning av detaljer — hur det skall gå till att stoppaden — Prot. 1987/88:43 här typen av skatteflykt. Jag vill bara ha ett principuttalande från finansmi — 11 december 1987 nistern. Om finansministern inte kan uttala sig för hela regeringen, så är jag EN = SE ; Om uttaget av preliminöjd om finansministern anger sin egen syn på saken. nänB:skatiför jord: Jag skulle också vara nöjd om vi kunde ändra litet i svaret. Finansministern brukäre säger att han inte utesluter att det kan komma ytterligare regeringsförslag i det här ämnet. Jag vore nöjd om finansministern sade att han förutsätter att det kommer ytterligare regeringsförslag.
Avser finansministern, med tanke på jordbrukets mycket besvärliga ekonomiska situtaiton, föreslå riksdagen en återgång till 100 96 uttag av preliminär B-skatt för denna yrkesgrupp?
Herr talman! Knut Wachtmeister har frågat om jag avser att föreslå en återgång till 100 96 uttag av preliminär B-skatt för jordbrukare. Huvudregeln är att den preliminära B-skatten skall betalas med 120 96 av den senast debiterade slutliga skatten. Den skattskyldige har dock möjlighet att efter ansökan få B-skatten jämkad av den lokala skattemyndigheten, om detta skulle medföra en bättre överensstämmelse mellan preliminär och slutlig skatt. Metoden med en uppräkning av den preliminära B-skatten till 120 96 har nu tillämpats under fem år, dvs. åren 1983-1987. Metoden infördes för att söka minska det underuttag av preliminär skatt som regelmässigt visat sig föreligga. Den har dock inte hittills gett något påtagligt utslag. Underuttaget har generellt sett fortsatt att vara stort för både juridiska och fysiska personer. Några särskilda uppgifter för jordbrukare finns inte tillgängliga. Riksskatteverket har av regeringen fått i uppdrag att utreda vissa frågor som gäller den preliminära B-skatten, bl.a. tillämpningen av den nu aktuella 120-procentsregeln. Riksskatteverket kommer inom kort att lämna ett förslag i ämnet. Lantbrukarnas riksförbund hemställde i en skrivelse, som kom in till finansdepartementet den 26 november, att någon uppräkning inte skall ske av den preliminära B-skatt som för år 1988 skall påföras skattskyldiga som redovisar inkomst av jordbruksfastighet. Regeringen beslöt vid gårdagens regeringssammanträde att avslå den framställningen. Det är alltså inte aktuellt med någon ändring av det slag Knut Wachtmeister syftar på för år 1988.
Herr talman! Jag vill tacka finansministern för svaret, även om det var negativt. Jag hade naturligtvis inte väntat mig något annat. Avslagna motioner i detta ärende vittnar om socialdemokraternas ovilja när det gäller att ge egenföretagarna rimliga villkor. Att jag ändå ställde frågan berodde på ett litet hopp — att finansministern trots allt skulle ta hänsyn till den väsentligt ändrade situation som inträtt 7 sedan lagen om ett höjt uttag av preliminär B-skatt drevs igenom 1982. Den då cirka tioprocentiga inflationen har nu i stort sett halverats, vilket ju knappast motiverar ett höjt uttag av preliminär skatt. De under de mellanliggande åren höjda egenavgifterna har varit ytterligare sten på börda för landets jordbrukare. Det allt överskuggande skälet till min fråga är dock den mycket besvärliga ekonomiska situation som jordbruket nu råkat i. Det är också skälet till att jag ansett att bland alla B-skattande egenföretagare just jordbrukarna är den yrkesgrupp som nu har det svårt och först och främst är i behov av hjälp. Jag är medveten om möjligheten att preliminärdeklarera och därmed kunna få lägre preliminär B-skatt. Detta är dock både krångligt och tidsödande för såväl den enskilde som myndigheten. Jordbruksminister Mats Hellström gick häromveckan bönderna till mötes genom att acceptera en liten men dock höjning av spannmålspriserna. Kjell-Olof Feldt borde, med sin erkända politiska näsa, ha följt jordbruksministerns exempel och gjort en begränsad eftergift åt en hårt pressad grupp. Herr talman! Observera att jag talade om Kjell-Olof Feldts politiska näsa, inte politiska tryne.

Herr talman! Britta Bjelle har frågat mig när regeringen kan väntas tillsätta utredningen om taxeringsrevision av databaserat räkenskapsmaterial. Regeringen har nyligen överlämnat en proposition till riksdagen med förslag om ändringar i reglerna om taxeringsrevision. I den propositionen behandlas utförligt frågan om revision av ADB-räkenskaper. Propositionen har föregåtts av flera utredningar och det är därför knappast motiverat att nu tillsätta någon ny utredning just i den här frågan. Jag vill emellertid nämna att propositionen innehåller vissa synpunkter på behovet av en utredning på närliggande områden, bl.a. i fråga om de brottsutredande myndigheternas verksamhet. Det som avses är då främst i vilken utsträckning olika myndigheter skall få använda tvångsmedel för att få tillgång till ADB-material. I propositionen understryks vikten av att den frågan blir föremål för en genomlysning. Frågan om de närmare formerna för en sådan utredning bör lämpligen tas upp efter det att riksdagsbehandlingen av den nyss nämnda propositionen är avslutad. Jag vill tillägga att lagrådet vid sin granskning av de lagförslag som nu lagts fram har sagt att det bör ligga i den bokföringsskyldiges eget intresse att ordna sin ADB-bokföring på ett sådant sätt att det blir lättare att skilja ut sådant som bör tas undan från skattemyndigheternas granskning. De problem som Britta Bjelle pekar på torde också i stor utsträckning kunna lösas genom en sådan medverkan från näringslivets sida. Det är alltså inte bara fråga om att reglera kontrollorganens verksamhet. Det borde också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

USS-utredningen kom fram till att skattemyndigheterna skall vara hänvisade till att få utskrifter som den granskade själv framställer. Motiveringen till detta är, att om skattemyndigheterna själva ges rätt att ta fram datorlagrade uppgifter, skulle det innebära en alltför stor risk för att den handläggande tjänstemannen fick del av uppgifter om ömtåliga personliga eller ekonomiska förhållanden, som inte har med revisionen att göra. 1984 gjorde riksskatteverket en egen utredning. De önskemål om ändringar i lagstiftningen som de då kom fram till översändes till finansdepartementet med begäran om att deras förslag skulle bli föremål för lagstiftning. Riksskatteverkets förslag gick ut på att bokföringsskyldiga skulle ställa sin ADB-utrustning till granskarens förfogande. Vidare föreslogs att företagens personregister skulle inrättas och föras på ett sådant sätt att myndigheternas kontroll underlättades. Med dessa två oförenliga förslag som bakgrund, har regeringen i en lagrådsremiss i mars 1987 föreslagit att skattemyndigheterna skall ha tillgång till information som kan uppfattas endast med tekniska hjälpmedel samt att skattemyndigheterna skall få befogenheter att själva använda de tekniska hjälpmedlen. I april 1987 avslog lagrådet förslaget, under hänvisning till att skattemyndigheterna inte borde få befogenheter att själva använda den granskades terminaler och övriga tekniska hjälpmedel. Lagrådet sade vidare: Intill dess ett säkrare underlag föreligger för lagstiftningsåtgärder, bör enligt lagrådets mening skattemyndigheterna liksom hittills i första hand söka samförstånd med dem som granskas. Lagrådet säger också: Hithörande frågor bör över huvud taget bli föremål för en förnyad översyn. Datainspektionen avstyrkte i september 1987 det lagda förslaget såvitt avsåg ADB-frågorna och menar att dessa måste bli föremål för utredning och ny behandling. Motiveringen till en ny utredning är enligt datainspektionen att integritetsfrågorna vid skattemyndigheternas granskning av ADB-register inte har belysts. I avvaktan på en sådan utredning föreslår datainspektionen att en provisorisk lösning i form av en särskild lag avseende ADB-frågorna bör genomföras. Datainspektionens förslag har sedan remissbehandlats. Det är därvid intressant att notera att justitiekanslern tillstyrker förslaget, men under förutsättning att ytterligare utredning görs om ADB-frågorna. 79 Lagrådet har i november 1987 ånyo yttrat sig över förslaget, som nu kompletterats med en särskild provisorisk lag, vilken datainspektionen föreslagit. Lagrådet säger nu i sitt yttrande: ”En nackdel med den föreslagna lagen är att den endast avser personuppgifter”, och något senare fortsätter lagrådet, ”som lagrådet redan tidigare har understrukit är det emellertid angeläget att vid en taxeringsrevision åstadkomma ett gott skydd för uppgifter av både personlig och ekonomisk natur”. Lagrådet föreslår därför att den föreslagna lagen vidgas, så att den tar sikte på granskning av allt slags ADB-lagrad information. Detta har inte beaktats i propositionen. Sammanfattningsvis kan alltså sägas beträffande ADB-räkenskaperna: 1. Riksskatteverket har gjort en utredning i vilken det föreslås utvidgade kontrollmöjligheter. Detta är en partsinlaga. 2. I USS-utredningen har sagts att de endast kortfattat vidrört frågan och därvid kommit fram till att det inte är riktigt att ge skattemyndigheterna full insyn i datalagrade uppgifter samt att frågan är svår och måste utredas särskilt. 3. Datainspektionen har avstyrkt förslaget såvitt avser ADB-frågorna och sagt att dessa måste bli föremål för utredning och ny behandling. 4. JK har sagt samma sak. 5. Lagrådet har i april 1987 avslagit förslaget och hänvisat till förnyad översyn. 6. Lagrådet har i november 1987 sagt att det är angeläget att vid taxeringsrevision åstadkomma ett gott skydd för uppgifter av både personlig och ekonomisk natur. Med andra ord finns ingen utförlig utredning som visar konsekvenserna av det förslag som finns i propositionen om taxeringsrevision i ADB-räkenskaper. Alla de tunga instanser som har yttrat sig över förslaget är negativa, utom riksskatteverket. Med detta som bakgrund vill jag fråga statsrådet: Borde inte en utredning tillsättas för att gå igenom och analysera vad som i dag lagras i företagens ADB-medier och därefter föreslå rimliga regler beträffande vad som skall ingå i materialet för en taxeringskontroll?
Herr talman! Av den långa uppräkning av instanser som har grubblat över den här frågan framgår att den har utsatts för en betydande intellektuell verksamhet under årens lopp.

Därmed kan den också vara till underlag för taxeringsrevision utan att avslöja vare sig privata förhållanden eller affärshemligheter. Det är därför företag och skattemyndigheter i den praktiska tillämpningen måste samarbeta, för att kunna uppfylla de grundläggande skyldigheter som faktiskt åligger företagen i förhållande till skattemyndigheterna, oberoende av i vilken form man utför sin bokföring, om det sker på det gamla sättet med papper ellerom Prot. 1987/88:43 det sker i ADB-system. 11 december 1987
Herr talman! Med andra ord finns det inte någon ordentlig utredning eller analys av vad som egentligen händer i samband med att man öppnar dataregistren på det sätt som det i det aktuella fallet är fråga om. Däremot har det gått remisser hit och dit, som datainspektionen och lagrådet m.fl. har yttrat sig över. Men någon verklig utredning finns inte om konsekvenserna. Det är i och för sig riktigt att man behöver tillgång till ADB-räkenskaper för att kunna göra en ordentlig kontroll. Att samtidigt begära att alla företag skall dela upp sin verksamhet på ett sådant sätt att det som har att göra med taxeringskontroll finns på ett register och annan verksamhet på ett annat är säkert möjligt i en del stora företag där resurserna finns. Men i Sverige har vi många olika slags företag, från mycket små företag till väldigt stora. Resurser, såväl administrativa som ekonomiska, kanske inte finns för att ha flera olika typer av dataregister på företaget. Jag kan inte underlåta att fråga finansministern: Vore det inte rimligt att utreda en fråga grundligt, innan man går till beslut och lägger fram en proposition?

Herr talman! Rosa Östh har frågat mig om regeringen är beredd att vidta sådana åtgärder att det klart framgår att kulturella institutioner, typ ett regionalt museum som Stiftelsen Upplandsmuseet, är befriade från statlig inkomstskatt. Enligt 7 § 6 mom. lagen om statlig inkomstskatt frikallas bl.a. stiftelser som har till huvudsakligt ändamål att främja vetenskaplig forskning från skattskyldighet för all annan inkomst än inkomst av fastighet eller rörelse. Av uttalanden i förarbetena till denna bestämmelse framgår att kulturminnesvården i regel torde kunna hänföras till vetenskaplig forskning. Till följd av dessa uttalanden har museiverksamhet i stiftelseform i allmänhet medfört inskränkt skattskyldighet. Med tanke på den nuvarande lagstiftningens utformning och de tydliga uttalandena i förarbetena anser jag inte att det finns skäl att vidta några åtgärder från regeringens sida. Jag kan dock nämna att jag erfarit att länsskattemyndigheten i Uppsala län anser att Stiftelsen Upplandsmuseet är inskränkt skattskyldig och därför har anfört besvär hos länsrätten över taxeringsnämndens beslut att beskatta Stiftelsen Upplandsmuseet.

Herr talman! Jag tackar för svaret. Jag anser liksom finansministern att lagtexten i detta fall är tydlig och inte borde behöva ge upphov till olika tolkningar. Men det är alltså vad som har skett. I år har Stiftelsen Upplandsmuseet för första gången ålagts att betala inkomstskatt. Beloppet är 127 000 kr. De pengar stiftelsen har att röra sig med och som alltså inte är uppbundna till fasta kostnader är cirka en halv miljon kronor. Det betyder att det är en i sammanhanget mycket stor extra avgift man drabbas av, som man inte kan klara utan att begära extra anslag. I stort sett all inkomst som stiftelsen har utgörs av anslag från stat, landsting och kommun. Det är inte svårt att förstå att det var med bestörtning som stiftelsen tog emot taxeringsbeskedet. Att man nu skall ha anfört besvär hos länsrätten är en nyhet för mig, men det är naturligtvis en glädjande nyhet, eftersom det tyder på att länsskattemyndigheten har insett felaktigheten i taxeringsnämndens beslut. Jag tror inte heller att det nu krävs några särskilda åtgärder från regeringens sida. Den åsikt som jag menar att finansministern så tydligt gett uttryck för bör vara ett starkt argument för Stiftelsen Upplandsmuseet när den hävdar inskränkt skattskyldighet. Jag är alltså nöjd med svaret.

Herr talman! Martin Olsson har frågat mig om regeringen avser att vidta några åtgärder i syfte att begränsa de nuvarande synnerligen höga marginaleffekterna för vissa folkpensionärer med låg pension. Inom finansdepartementet pågår arbete som har till syfte att finna en lösning på just de problem som Martin Olsson tar upp. Det arbetet bedrivs delvis parallellt med arbetet inom utredningen om reformerad inkomstbeskattning. Jag räknar med att regeringen, så snart vi funnit en lämplig helhetslösning, skall kunna återkomma med förslag till åtgärder som avhjälper de effekterna som Martin Olsson beskrivit.

Herr talman! Jag vill första tacka finansministern för det positiva svaret på min interpellation. Vad som eventuellt gör att svaret kanske inte är fullt så positivt som det först kan förefalla är frågan om när reformerna av pensionärernas beskattning kan genomföras så att de orimliga resultat, som jag redovisat i interpellationen, inte längre kan uppstå. Bakgrunden till min interpellation är att folkpensionärer med låg eller ingen ATP, som dessutom har vissa besparingar kan drabbas av en enorm marginalskatteeffekt på ränteinkomster. Detta blir resultatet därför att folkpensionärernas extra avdrag vid beskattningen reduceras med hänsyn till både ökande inkomst och förmögenhet fr.o.m. 91 000 kr. Det högsta extra avdraget för ensamstående var vid årets taxering 26 000 kr. och utgick viden = Prot. 1987/88:43 inkomst av 33 600 kr. Det reduceras successivt för att upphöra vid en inkomst — 11 december 1987 av drygt 85 000 kr. Har man förmögenhet reduceras avdraget fr.o.m. 91 000 kr. så att det upphör helt vid en förmögenhet av 150 000 kr. Som jag visat i min interpellation kan marginalskatten på en ränteinkomst för en pensionär med låg pension bli 173 96. Vederbörande skulle nämligen — om han eller hon minskar sin förmögenhet med 47 000 kr. från 137 000 till 90 000 kr. och därmed minskar sin ränteinkomst med drygt 4 000 kr. — få betala drygt 7 000 kr. mindre i skatt. Tas även hänsyn till att det kommunala bostadstillägget är inkomstrelaterat, skulle vederbörande få ca 4 500 kr. mer i disponibel inkomst efter skatter och bidrag, om hon eller han lyckas minska sina tillgångar med nämnda 47 000 kr. Marginaleffekten är då över 200 96. Jag är glad över att finansministern i sitt svar klart anger att förslag skall arbetas fram för att avhjälpa dessa orimliga effekter av skattesystemet för pensionärerna. Det finns skäl att kort ange vilka pensionärer det är som utan högljudda protester har funnit sig i de gällande reglerna. Det är pensionärer med låg eller ingen ATP, alltså sådana som haft låga inkomster under sin yrkesverksamma tid, som inte har hunnit komma med i ATP-systemet i tid, men som genom sparsamhet lyckats spara ihop en del. Av allt att döma är det människor som prioriterat sparande före konsumtion — enligt gamla hederliga värderingar i vårt land, främst bland dem som vuxit upp och levat under relativt knapphet. Herr talman! fr.o.m. årsskiftet får vi nya arvsregler, som medför att den efterlevande maken ärver hela boet om ej den avlidne hade barn som ej var den efterlevandes, dvs. s.k. särkullbarn. Om nuvarande regler med reduktion av skatteavdraget på grund av förmögenhet fortsätter att gälla kommer de förmodligen att drabba änkor och änklingar mer än hittills genom de nya arvsreglerna. De gällande reglerna om reduktion av skatteavdraget från 91 000 kr. gäller nu per pensionär och innebär att två makar som är pensionärer tillsammans kan ha upp till 180 000 kr. utan att det extra avdraget minskas. Men om vi tänker oss ett pensionärspar som har detta belopp eller varför inte drygt 150 000 kr. av gemensamma tillgångar, vad händer då när den ene avlider? Jo, den efterlevande ärver hela boet och har då kvar den gemensamma förmögenheten, alltså i exemplet drygt 150 000 kr., vilket reducerar det extra skatteavdraget till 0 med åtföljande skatteskärpning. Självfallet borde detta skatteproblem ha lösts i samband med övergången till nya arvsregler, men så har inte skett. Jag vill nu, herr talman, gå över till tidsaspekten när det gäller lösandet av de problem jag tagit upp i interpellationen. Finansministern säger i sitt svar att arbetet pågår i departementet. Det skulle vara intressant att veta om det har påbörjats just under den allra senaste tiden eller om det har pågått någon längre tid. Finansministern hänvisar också till att utredningen om reformerad inkomstbeskattning skall se över reglerna om folkpensionärernas extra avdrag. Men även om den utredningen har till uppgift att arbeta skyndsamt leder dess arbete inte till ändringar i vårt system förrän vid 1991 års taxering, enligt vad som anges i direktiven. 83 Jag ser det som viktigt att vi helst under kommande vårriksdag skall kunna fatta beslut som långsiktigt — eller åtminstone kortsiktigt — kan ändra de av mig påtalade orimliga skattereglerna för pensionärer. Ett beslut borde kunna fattas så att det kan tillämpas vid 1989 års taxering och alltså gälla inkomsterna under 1988. Därmed skulle den kanske värsta skönhetsfläcken i vårt skattesystem snabbt kunna avlägsnas. Det är viktigt för alla dem som nu drabbas att systemet snarast avskaffas. Det är också viktigt att skattereglerna anpassas efter de nya civilrättsliga arvsregler som antagits av riksdagen med bred majoritet. Man kan också fråga sig varför protesterna inte har varit mer högljudda mot dessa marginaleffekter, som vida har överträffat pomperipossaeffekten och marginaleffekterna för större inkomsttagare. Men här är det fråga om försynta och försiktiga och ej spekulativt lagda människor, som har funnit sig i situationen och inte närmare funderat över denna sak.

Herr talman! Jag har länge ansett att vårt sätt att beskatta pensionärer med de avtrappningsregler vi har för det extra avdraget har skapat orimliga marginaleffekter samtidigt som det naturligtvis har inneburit att pensionärerna har kunnat uppnå en väsentlig skattelättnad. Det är i själva verket detta som skapar problemet. Eftersom jag tyckte att detta var fel, framlade jag för drygt ett år sedan för riksdagen ett förslag, som väsentligen skulle ha minskat marginaleffekterna för pensionärer. Men det skulle samtidigt minska de skattefavörer som pensionärer får på grund av det extra avdraget. Detta godtog inte riksdagen. Själv hittade riksdagen inte på någon lösning. Man skickade frågan tillbaka till regeringen med en begäran om att få en snabbare avtrappning av det extra avdraget utan att det skulle minska pensionärernas skattefavörer. Man begärde ett förslag, som var både teoretiskt och praktiskt omöjligt att åstadkomma. Därför drog jag, herr talman, följande slutsats: Skall vi kunna göra något åt det extra avdraget utan att det får de för pensionärerna ogynnsamma effekterna, måste det ske i samband med en allmän sänkning av inkomstskatten. Det är den enda möjliga vägen att gå. Jag tror inte att Martin Olsson har någon annan väg att anvisa, eftersom inte heller riksdagen vid sin föregående behandling av denna fråga kunde komma till någon snillrik lösning. Därför är slutsatsen ofrånkomlig: Skall vi kunna förändra det extra avdraget i den riktning som både Martin Olsson och jag önskar, måste det ske i samband med den skattereform som vi nu utgår från skall kunna beslutas med ikraftträdande år 1990. Det förutsätts naturligtvis mycket god vilja från riksdagens partier för att en sådan skattereform skall komma till stånd. Det är svaret på Martin Olssons fråga. När det gäller arvsskattefallet kan jag inte förstå annat än att om någon övertar alltför stort arv, som leder till skatteeffekter som den efterlevande vill undgå, kan vederbörande själv lösa problemet genom att helt enkelt avstå från en del av arvet till förmån för de gemensamma barn som uppenbarligen finns i detta dödsbo. Det kan alltså inte vara något problem, som den enskilde inte själv kan lösa. Om man vill undvika förmögenhetseffekter som påverkar beskattningen i övrigt, kan man genom gåva eller på annat sätt avstå från den del av arvet som man av ekonomiska skäl inte anser sig kunna behålla.
Herr talman! När det gäller det som finansministern sade sist om att man själv skall lösa problemen vill jag framhålla att det finns en möjlighet för alla "de sparsamma pensionärerna att lösa sina problem genom att så fort som möjligt konsumera de besparingar de har så att de hamnar under den magiska gränsen 91 000 kr., där reduktionen av det extra avdraget börjar. Men är man sparsam till sin läggning och förbrukar man inte besparingarna, om man inte finner det vara klokt från egen synpunkt. Och det är det kanske, om man ser på skattekonsekvenserna. Det är viktigt att vi löser dessa problem. Det står i direktiven för skatteutredningen att vi skall ha ett system, som stimulerar till sparande. Men det nuvarande systemet verkar tyvärr i motsatt rikting. Finansministern nämnde att man skulle kunna lösa problemen genom att sänka skattetrycket. Även om vi inte skall ha någon lång debatt om konsekvenserna på olika nivåer, vill jag betona att det i detta fall gäller pensionärer med relativt låg pension. För inkomsttagare på den nivån utgör kommunalskatten den övervägande delen av skatten. Att sänka den statliga skatten löser alltså inte pensionärernas problem. Visst kan det betecknas såsom en skattefavör — det är ju också avsikten — att en folkpensionär som enbart har folkpension inte skall behöva få denna beskattad. Det gäller ju en grupp i samhället, som inte har sin pensionsfråga så väl löst — vilket de flesta i vår generation nu har. Därför är det nödvändigt att skattevägen kompensera den. Annars kommer vi in på existensminimumberäkningar och liknande. Den som har en förmögenhet betalar förmögenhetsskatt. Det gör även pensionärer. Gränsen går vid 400 000 kr. Låt de pensionärer som har sparat ihop litet grand, som har fått pengar över efter att ha sålt en villa, få tillgodogöra sig hela det extra avdraget, oberoende av om de har besparingar. Har de stora besparingar, får de betala förmögenhetsskatt. På den nivå som det här handlar om talar allt för att vi inte skall låta förmögenheten få medföra en reduktion av det extra avdraget. Därmed skulle vi avsevärt minska marginaleffekterna.

Herr talman! Inom arbetsmarknadsdepartementet pågår arbete med en översyn av arbetsförmedlingslagen . Arbetsmarknadsstyrelsen, AMS, har i september 1987 givit in en rapport till departementet rörande riktlinjerna för AMS tillsyn enligt lagen. Mot denna bakgrund har Elver Jonsson ställt följande frågor till mig: 1. Vilken inriktning har det pågående översynsarbetet i regeringens kansli? 2. Ärregeringen beredd att vidta åtgärder i anledning av AMS-rapporten? Vidare har Alf Wennerfors frågat mig vilken information jag kan ge när det gäller den pågående översynen av arbetsförmedlingslagen vad gäller tidplan för detta arbete, dess omfattning och arbetsmarknadsstyrelsens rapport. Jag besvarar interpellationen och frågan i ett sammanhang. Lagen med vissa bestämmelser om arbetsförmedling, arbetsförmedlingslagen, tillkom 1935 och innebär i princip att privat arbetsförmedling i vinstsyfte är förbjuden. Till grund för lagen ligger en ILO-konvention. Lagen har utformats i enlighet med konventionens regler. AMS är tillsynsmyndighet enligt lagen. Sedan lagens tillkomst har samhället och därmed arbetsmarknaden varit föremål för stora förändringar. Lagen har därför varit föremål för ett flertal utredningar, utan att alla problem kring tillämpningen av den har kunnat lösas. Senast har AMS-kommittén uttalat sig om behovet av en översyn av arbetsförmedlingslagen i syfte att ge den ökad klarhet och bättre redaktionell utformning. Den 2 september i år överlämnades till arbetsmarknadsdepartementet en rapport från AMS. Rapporten innehåller förslag till delvis nya riktlinjer för AMS tillsyn enligt arbetsförmedlingslagen. Där föreslås bl.a. att AMS tillsynsarbete i större utsträckning än i dag bör utgå från ett arbetsmarknadspolitiskt synsätt. Det inom departementet pågående översynsarbetet tar i första hand sikte på att göra en översyn av lagen i syfte att åstadkomma ett förtydligande av reglerna. Även ett sådant översynsarbete för dock med sig många och komplicerade frågeställningar som noga måste övervägas, inte minst av hänsyn till våra internationella åtaganden. AMS rapport ingår självfallet i översynen. De förslag och synpunkter som läggs fram där studeras och analyseras också noga. Mot den här bakgrunden är jag ännu inte beredd att, utöver vad jag nu sagt, närmare uttala mig om vad översynsarbetet kan komma att utmynna i. Jag kan därför inte heller säga något mera bestämt om när arbetet beräknas vara klart. Givetvis har jag för avsikt att kunna redovisa ett resultat så snart som möjligt.

Herr talman! Jag tackar arbetsmarknadsministern för svaret. De senaste 50 åren har vårt samhälle förändrats på praktiskt taget alla punkter. Som regel är förändringarna stora i tekniskt och funktionellt avseende. Detta gäller inte minst på den svenska arbetsmarknaden. Ändå har vi en lagstiftning på detta område som är mer än 50 år gammal! När AMS-kommittén för drygt två år sedan avlämnade sitt betänkande förordades att arbetsförmedlingslagen borde ses över för att man skulle vinna ökad klarhet och bättre utformning i fråga om förmedlingen. En teknisk översyn pågår sedan en tid inom regeringens kansli. Det arbetet har knappast gjort sig känt för vare sig snabbhet eller kraft, och det synes föreligga behov av även en personell förstärkning. I riksdagen har vi flera gånger framlagt förslag om att översynsarbetet skall ges en förutsättningslös inriktning inte minst därför att lagen är svår att både tolka och tillämpa. I de yttersta av dessa dagar har också AMS samrådsgrupp för privat arbetsförmedling tagit fram en rapport, där man uppmanar regeringen att beakta en rad frågor i sitt översynsarbete, bl.a. frågan om vad som är olaglig arbetsförmedling och vad som är laglig näringsverksamhet. En annan fråga som bör beaktas är sanktionssystemet. Också AMS samrådsgrupp kommer till slutsatsen att det behövs en mer övergripande översyn än vad regeringen från början hade tänkt sig. Herr talman! I denna nya situation med en totalt förändrad arbetsmarknad och helt nya förutsättningar gäller den gammaldags, monumentala och svårbegripliga arbetsförmedlingslagen från 1935 fortfarande. Alla instanser, inkl. regeringen, erkänner att den är näst intill omöjlig att hantera. Ändå mal den byråkratiska kvarnen på. Detta har medfört bl.a. att ett stort antal seriösa skrivbyråer av nitiska AMS-tjänstemän har anmälts för olaga arbetsförmedling och i en del fall också fällts i domstol, trots att man både haft kollektivavtal och tillgodosett alla arbetsrättsliga krav. En skrivbyrå som den senaste tiden blivit anmäld och fälld i domstol visade sig ha både regeringen och statliga myndigheter som sina kunder! Detta förhållande illustrerar väl, herr talman, hur omöjlig situationen kan bli då lagstiftningen gäller för en helt annan tids villkor än dem vi har i dag. Herr talman! Arbetsmarknaden är ju så förändrad att väldigt litet stämmer med den situation som vi hade under förkrigstiden. Ett exempel på hur den nya tidens anställningsform kan se ut är ju det faktum att statens järnvägar leds av en tillförordnad chef som anlitas av SJ på konsultbasis. Också detta kan väl anses vara en form av förmedlingsverksamhet. Det är ju för övrigt inte bara SJ som får sina chefer på det sättet. Nu sägs det att t.o.m. civildepartementet skall påtaga sig rollen som s.k. head-hunter för statsförvaltningen. Dessa exempel belyser de snabba förändringarna. I statsrådets svar finner man knappast något mer än ett återgivande av frågeställningen. Beskedet från arbetsmarknadsministern är så diskret att man drar slutsatsen att regeringen antingen saknar uppfattning i frågan eller finner problemet så känsligt att man inte vågar uttala sig. Svaret bekräftar att departementets eget översynsarbete är begränsat till ett förtydligande av reglerna. Detta är, herr talman, otillräckligt! Regeringen bör i stället ta ett nytt och samlat grepp i hela den här frågan. Med tanke på hur viktigt det är att denna fråga snabbt får en genomgripande lösning bör arbetet påskyndas och ges erforderliga resurser. Arbetet bör också tillföras ett parlamentariskt inflytande. Jag vill framhålla att i avvaktan härpå är det viktigt att det från regeringen redan nu kan utgå sådana signaler att tjänstemännen i arbetsmarknadsverket inte driver frågor om lagens tillämpning till sin spets på det sätt som har skett vid många tillfällen. När alla instanser — regeringen, AMS, riksdagen m.fl. — erkänner att det föreligger en diskrepans mellan lag och verklighet och en snårighet som överträffar det mesta, kan det inte vara rimligt att släpa seriösa näringsidkare inför domstol och i detta oklara läge meddela fällande domar. Detta är stötande! Herr talman! Jag skulle önska att statsrådet redan i dag kunde ge besked om att hon är beredd att ta sig an hela frågan — snabbt och förutsättningslöst.

Herr talman! Jag ber först att få tacka arbetsmarknadsministern för svaret. Sedan tycker jag att jag borde tacka Elver Jonsson för ett alldeles utmärkt inlägg. Jag kan instämma i det mesta, jag har bara några ytterligare kommentarer och frågor. Jag kan förstå att det kan vara svårt för statsrådet att säga någonting i dag. Utredning pågår, statsrådet är ny på posten och det tar sin tid att sätta sig in i alla frågor. Men några saker borde väl ändå statsrådet kunna säga, t.ex. huruvida det är bråttom eller inte bråttom att få detta arbete utfört? Riksdagen har sagt att detta skall ske skyndsamt. Jag tycker att statsrådet kunde säga klart ut att det skall ske skyndsamt. Ett sådant uttalande skulle många uppskatta. Det är åtskilliga som känner oro och osäkerhet. Vi behöver få klara spelregler. Dessutom vore det skönt om vissa personer slutade upp med att jaga skrivbyråer med anmälningar till åtal under detta utredningsarbetes gång — inte minst eftersom lagreglerna är så grumliga. Alltså statsrådet: Är det bråttom eller är det inte bråttom? På den punkten tycker jag att vi skulle kunna få ett besked. Dessutom tycker jag nog att statsrådet kunde instämma i det som har konstaterats på många håll, nämligen att lagen är svårtolkad. Tycker statsrådet det, så säg det då! Statsrådet borde också kunna säga någonting om inriktningen av arbetet, eftersom frågan är av så pass principiell natur. Jag tycker t.o.m. att det kunde vara befogat att tillsätta en parlamentarisk kommitté. Vad tycker statsrådet om det? Jag anser också att direktiv borde utarbetas. Jag frågar: Vad tycker statsrådet om det? Frågan är verkligen av mycket principiell art. Varför ger man sig bara på skrivbyråer, varför inte konsultföretag, vaktbolag, städbolag eller s.k. partyserviceföretag eller s.k. cateringföretag som på beställning lagar mat? Om ni skall fortsätta att ha en lag som drabbar enbart kontorsservice skall ni väl ha en lag som drabbar vaktbolag och städbolag också. Hur ser statsrådet på denna principiella fråga, på valfriheten, på flexibiliteten och rörligheten på arbetsmarknaden? Jag vore verkligen väldigt tacksam om statsrådet något kommenterade dessa frågor, svarade på en del av dem. I övrigt kan statsrådet vara övertygad om att vi kommer att uppmärksamt följa frågans utveckling.
Herr talman! Som jag nämnde i mitt svar rymmer det pågående arbetet många komplicerade frågor, och detta har också framgått av inläggen alldeles nyss. När det gäller lagen så är den gammal, men den har förvisso ändå ändrats under årens lopp. Detta är inget försvar från min sida; lagen är gammal, men det har genomförts ändringar i den under årens lopp. Det finns problemområden som faktiskt först måste analyseras och kartläggas. En utgångspunkt i översynsarbetet skall givetvis vara att det även fortsättningsvis skall ankomma på arbetsmarknadsverket att ha det samlade ansvaret för förmedlingsverksamheten. Det kan i det här sammanhanget nämnas att det inom arbetsmarknadsverket för närvarande pågår en utredning och en kartläggning av bl.a. kontorsservicemarknaden i Stockholmsområdet. Det kommer en delrapport om detta i början av januari nästa år, och under våren kommer dessutom en åtgärdsrapport som tar sikte på hur en god förmedlingsservice skall kunna lämnas och i vilken omfattning lagföring bör äga rum beträffande t.ex. olagliga privata förmedlingar. Till Alf Wennerfors vill jag säga: Det är självklart att det är bråttom, men det får inte vara mer bråttom än att sakfrågan blir ordentligt analyserad och utredd. Det är också viktigt att en fråga som faktiskt är så känslig också blir utredd och analyserad på ett tillfredsställande sätt.

Herr talman! På flera punkter är vi överens, och det är ju en bra början. Vi är överens om att lagen är gammal, alltför gammal. Låt vara att den har reviderats, men den är i stort behov av en översyn och en ny inriktning. Vi är också överens om att vi har en annan verklighet på dagens arbetsmarknad än den vi hade på 30-talet. Arbetsmarknadsministern säger att det här är komplicerat, och det är riktigt. Men arbetsmarknadsministern svarar inte på om det vore rimligt att vidga uppdraget till att vara mera förutsättningslöst. Jag tror att det är fel att begränsa det till enbart den tekniska delen. En sådan utredning löser förvisso inte problemen. Nu säger statsrådet att när det gäller kontorsservicen i Stockholmsområdet kommer det en delrapport. Jag skulle då vilja att arbetsmarknadsministern också kunde uttala i det här sammanhanget att under tiden som regeringen studerar den rapporten vore det rimligt att arbetsmarknadsverket avvaktade med fiskala insatser. Om man inte gör det, tror jag att det är viktigt att man är konsekvent och tittar på alla de områden som Alf Wennerfors nämnde i sitt inlägg. Annars blir det alltför begränsat och oerhört orättvist när man ger sig på en grupp av seriösa näringsidkare på ett enda arbetsområde. Slutsatsen är alltså att det behövs ett vidgat uppdrag, och de som sysslar med det bör få en ordentlig förstärkning. Jag tror att det behövs ett engagemang från regeringens sida för att en förändring skall kunna ske relativt snart. Lagen upplevs av alla — av regeringen, av riksdagen och av parterna — som otidsenlig och helt otillräcklig på dagens moderna arbetsmarknad.
Herr talman! Det var rejält besked på en punkt. Tack, statsrådet! Riksdagen anser att utredningsarbetet skall bedrivas skyndsamt. Nu har också regeringen genom sin representant, arbetsmarknadsministern, sagt att det skall bedrivas skyndsamt — om jag får tolka ”bråttom” på det sättet, och jag gör det. Jag hade fler frågor, men jag låter mig nöja i dag.

Herr talman! Karin Israelsson har frågat socialministern om regeringen avser att ta några initiativ för att komma till rätta med de problem för den enskilde som uppkommer genom konflikter mellan huvudmännen för vård och omsorg. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på interpellationen. Jag är ense med Karin Israelsson om att utvecklingen inom äldreomsorgen kräver krafttag för att vi bättre skall kunna leva upp till våra målsättningar. Det är mycket otillfredsställande att ansvarsoch uppgiftsfördelningsfrågorna mellan kommuner och landsting ännu inte är tillfredsställande lösta. Äldreberedningens förslag innebär att omvårdnad och enklare sjukvårdsuppgifter i hemvården, dagverksamheter och alla former av servicebostäder blir ett primärkommunalt åtagande. Man föreslår också försöksverksamheter där kommunerna även tar hand om primärvården, främst de lokala sjukhemmen. Remissbehandlingen av äldreberedningens slutbetänkande visar ett omfattande stöd för föreslagna förändringar. För egen del är jag övertygad om att det delade ansvaret inverkat menligt på senare års utveckling inom äldreomsorgen. En bättre samordning och klarare ansvarsförhållanden inom äldreomsorgen bör därför eftersträvas. Karin Israelsson tar också upp kommunernas yttersta ansvar genom socialtjänstlagens 3 §. Ur den enskildes synpunkt är det av stor vikt att detta ansvar ligger fast. Om kommunernas ansvar skulle inskränkas försämras den enskildes ställning påtagligt. Remissbehandlingen av äldreberedningens slutbetänkande har nyligen avslutats. Jag har för avsikt att under innevarande riksmöte återkomma till regeringen med förslag om att förelägga riksdagen en proposition om riktlinjerna för den framtida äldreomsorgen.

Herr talman! Jag ber att få tacka sjukvårdsministern för svaret på min interpellation. Anledningen till min interpellation är det sedan länge bekymmersamma läge som äldreomsorgen befinner sig i. Ett för de flesta kommuner påtagligt problem är den oklarhet som råder när det gäller skyldigheten att ta det övergripande ansvaret även för sådana sjukdomstillstånd som tidigare låg inom landstingens ansvarsområde. Den förändring mot öppnare vårdformer som just nu präglar den svenska sjukvården har inneburit stora påfrestningar för primärkommunerna — stängningen av de stora mentalsjukhusen, de allt kortare vårdtiderna inom psykiatrin, omsorgslagens genomförande med ökade behov av bostäder.och hemtjänst, stängningen av långvårdskliniker och ålderdomshem. Alla dessa åtgärder har skett parallellt. Samtidigt har den nya socialtjänstlagen lagt ett slutligt ansvar på primärkommunerna när det gäller vård och tillsyn. Alla dessa åtgärder är var för sig kanske berättigade. Jag ifrågasätter dock starkt den stängning av långvård och ålderdomshem som skett. Man tycks ha genomfört detta utan att vara medveten om den brist på platser som redan i dag råder. För framtiden blir det kö till långvårdsplatser — fem personer kommer att slåss om den plats som blir ledig. Ålderdomshemmen tar i dag inte emot någon mot den enskildes vilja. Vårdbehovet är så stort hos dem som tas in att det som regel är omöjligt att klara i öppenvården. Omsorgsverksamhetens kvalitet i öppnare vårdformer hotas av brist på resurser ute i kommunerna. Även här pågår rättstvister om huruvida det är omsorgslagen eller socialtjänstlagen som skall ersätta extra insatser. I den öppna psykiatriska vården befinner sig patienter med alla stadier av olika sjukdomstillstånd. Inte minst de alkoholrelaterade sjukdomarna kräver stora insatser från kommunernas sida. Vårdansvar som tidigare var ett landstingskommunalt ansvarsområde har på punkt efter punkt tagits över av ny huvudman. Det har skett då alla är överens om att institutionsboende inte har varit bra. Vi har från centern under dessa år ifrågasatt om det varit nödvändigt att låta denna omstrukturering ske så snabbt. Och vi har fått rätt. Det finns fortfarande och kommer att finnas behov av mera sammanhållna vårdformer inom alla de vårdområden jag berört. Ålderdomshemmen behövs, vilket flera nu har insett, och långvården kan inte fortsätta att avlövas som skett under de senaste åren. Den som blir lidande av denna utveckling är den enskilde vårdbehövande. Den svagaste länken i denna verksamhet är hemsamariten eller personalen i öppen hemtjänst. Bristen på utbildad personal är katastrofal, avgångarna är stora, och många äldre upplever en ström av vårdpersonal genom sina hem. Ökad otrygghet och dålig vårdkvalitet blir följden. Här krävs förbättringar snabbt om vi skall klara dagens situation. Morgondagens situation med den äldrepuckel som kommer måste vi också förbereda oss för. Mitt i detta viktiga arbete pågår så tvister om vem som skall betala notan för vården. Kommunerna anser att de får ta över ansvaret för landstingskommunala åtgärder, och landstingen anser att de får betala alltför dyrt för den nya verksamheten. Nu säger statsrådet i sitt svar att äldreberedningen uppmärksammat detta förhållande. Ja, det kan väl vara bra. Men statsrådet borde ha uppmärksammat det betydligt tidigare och därför redan nu kunnat peka på åtgärder för att förbättra situationen. Det är inte bra att man, som man nu gör i en Skånekommun, stämmer landstinget för att det inte hållit vårdavtalet. Som i många andra fall är det den enskilde vårdbehövande som blir lidande. Den rätta hjälpen uteblir när huvudmännen inte kan komma överens. När de flesta remissinstanser yttrat sig över äldreberedningen säger statsrådet att de ställer sig positiva till försöksverksamhet rörande ändrade huvudmannaskapsförhållanden, då främst inom äldreomsorgen. Efter att ha tagit del av Landstingsförbundets skrift rörande primärvården har jag emellertid svårt att tro att Landstingsförbundet ställer sig positivt till dessa förändringar. Det är kanske möjligt att klara sig utan huvudmannaskapsförändringar om man löser de ekonomiska problemen. Vissa kommuner och landsting har visat att de kan klara ett samarbete med de avtal som upprättats. För andra har de stora ekonomiska åtaganden som följer med socialtjänstlagen blivit orsak till att man inte ekonomiskt klarar de åtaganden som lagen lägger på kommunerna trots avtal med andra huvudmän. Statsbidragen för äldreomsorgen måste ses över och ges en annan inriktning. Numera skall kommunerna klara alltför stora medicinska åtaganden, som de saknar både kompetens och personal till. Det är därför viktigt att dessa frågor snabbt löses. Jag kan inse att det är positivt att genomföra försöksverksamhet i några kommuner med ändrade huvudmannaskapsförhållanden. Men egentligen behövs det inte, då vi ju redan har tre kommuner som inte har delat huvudmannaskap. Varför inte gå in i Gotlands kommun och redan nu studera förhållandena? Men gör det med utgångspunkt i våra ramlagar, hälsooch sjukvårdslagen samt socialtjänstlagen. Inte ens här drivs äldreomsorgen utan problem. Problemet är nog att hela denna utveckling mot öppnare vårdformer och de nya ramlagarna kom att förverkligas under besparingstider. Utflyttningen har gått för snabbt och personalsituationen är katastrofal. Målsättningen för personalens arbetsinsatser har varit alltför dunkelt formulerad — om den alls funnits. Tron på de läkande krafterna i hemvården har inte följts av förnuftsmässiga beslut om att det även kostar pengar och personalresurser att klara en bra äldreomsorg under andra vårdformer. Nu räcker det inte med att avvakta, nu måste det till krafttag för att klara situationen. Riktlinjerna för den framtida äldreomsorgen, som statsrådet ämnar förelägga riksdagen under våren, kommer inte att innehålla något konkret i den väg som jag förväntat mig. Det är inte bara riktlinjer vi behöver, utan det behövs även klara ställningstaganden för hur den framtida äldreomsorgen skall klaras. Det behövs en särskild proposition om huvudmannaskapsfrågan. Det är bara att beklaga att regeringen inte tar vårdområdet på allvar. Hade man gjort det skulle åtgärder redan ha varit på gång för att förbättra förhållanden som i dag är svåra, inte minst för den enskilde som behöver stöd och hjälp av samhället.

Herr talman! Jag blir en smula förvånad över Karin Israelssons inlägg. Jag tycker att det andas i väldigt hög grad centralstyrning, att staten skulle gå in och ta krafttag för att styra in kommuner och landsting på rätt väg. Jag blir också förvånad över att centerpartiet inte i äldreberedningen har framfört de konkreta lösningar som Karin Israelsson uppenbarligen, utan att nämna dem, anser finns på detta område. Äldreberedningen har ändå arbetat under en följd av år. Jag vill fråga Karin Israelsson vad hennes parti skulle ha sagt om vi över huvudet på äldreberedningen, medan den arbetade, hade lagt fram förslag inom det ansvarsområde som äldreberedningen utreder. Det vettigaste nu är att vi tar till oss det som äldreberedningen har kommit fram till. Det är inga lätta frågor. Vi befinner oss i en mycket besvärlig situation. Det gör vi både av de skäl som Karin Israelsson påpekade och som har att göra med att anhopningen av människor som behöver samhällets stöd är stor och på grund av personalproblem. Huvudmannaskapsfrågorna och risken för konflikt mellan sjukvårdsområdet och den sociala kompetensen är hela tiden med i bakgrunden och gör inte saken lättare. Men äldreberedningen har nu, med alla partier, Landstingsförbundet och Kommunförbundet samt olika organisationer representerade, gjort ett ordentligt arbete på detta område. Dessutom börjar vi få in remissvar. Med utgångspunkt i detta material skall vi bygga vidare kring äldreomsorgspolitiken. Jag är övertygad om att i den mån det finns konkreta lösningar som gör att vi kan ta oss ur dessa problem kommer de fram i den process som nu pågår inom äldreberedningen. Jag ber alltså att få återkomma med de konkreta lösningarna i den proposition som kommer till våren. Beträffande ålderdomshemmen och över huvud taget de äldres boende vill jag säga att bostadsstyrelsen och socialstyrelsen har fått ett uppdrag att göra en kartläggning. Det arbetet närmar sig nu slutet, och vi kan få en rapport, om jag är rätt underrättad, någon gång kring årsskiftet. På det materialet skall vi bygga den fortsatta diskussionen om både statsbidrag och andra viktiga aspekter på de äldres boende och hur vi vill förändra det.
Herr talman! I äldreberedningen sysslar man naturligtvis mest med äldreomsorgen. Jag har i dag pekat på den bild av problemen som man har ute i kommunerna. Det är många delar, inte bara äldreomsorgen, i detta problemkomplex som måste belysas för att man skall kunna få en helhetsbild. I statsrådets svar står att riktlinjerna för hur äldreomsorgen skall se ut i framtiden kommer att presenteras till våren. I sitt senaste inlägg sade statsrådet att konkreta åtgärder och konkreta lösningar då skall presenteras riksdagen. Det återstår att se om det över huvud taget kommer någon proposition — vi har väntat på andra propositioner under hösten som inte har kommit — och sedan att se vad den propositionen i så fall innehåller, innan vi kan kommentera den. Min förhoppning är dock att dessa problem kan få en lösning. Det är — Prot. 1987/88:44 väldigt olyckligt med den situation som nu råder ute i landet, då man via — 14 december 1987 rättsinstanser måste lösa tvister mellan huvudmän. Den enskilde far väldigt illa av ett sådant handlingssätt. Om ersättning för vård

Herr talman! Kersti Johansson har frågat socialministern om regeringen kommer att lägga fram förslag i anledning av anhörigvårdskommitténs betänkande. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på interpellationen. Utvecklandet av äldreomsorgen bör syfta till att förbättra möjligheterna för äldre att själva välja boende och vårdform. Standarden på institutionerna behöver förbättras och stödet i det egna boendet utvecklas. Det är samhällets ansvar att se till att de äldre får tillräcklig service och vård. Insatser från närstående skall vara ett komplement. Omstruktureringen inom äldreomsorgen får inte bygga på att närstående skall ta på sig att göra omfattande och långvariga hjälpinsatser. För dem som själva väljer att åta sig en sådan uppgift måste stödet förbättras. Samhället får inte dra sig undan när anhöriga tar på sig vårduppgifter, tvärtom måste samverkan mellan dessa stärkas. Den anhörige bör erbjudas planerad och akut avlastning, personligt stöd och en kontaktperson. Det är också viktigt att det ekonomiska stödet är tillfredsställande. Det blir allt vanligare att kommuner och landsting —i stället för att utge kontantbidrag — anställer den anhörige. Därigenom tillförsäkras denne även sociala förmåner. Anhörigvårdskommittén föreslog rätt till ledighet för vård av närstående i vissa situationer samt ersättning från socialförsäkringen för vård i livets slutskede. Detta borde enligt kommittén genomföras så fort finansiella möjligheter finns. Även äldreberedningen har tagit upp frågan och bedömt det som angeläget att rätt till ledighet och ersättning från socialförsäkringen införs. Inte heller äldreberedningen har emellertid kunnat anvisa någon finansiering. Remissförfarandet på äldreberedningens slutbetänkande har nyligen avslutats. Jag har för avsikt att föreslå regeringen att förelägga riksdagen en äldrepolitisk proposition under innevarande riksmöte. I denna kommer jag bl.a. att ta upp frågan om samhällets stöd till närstående och också ta ställning till vissa av anhörigvårdskommitténs förslag.
Då Paul Lestander är förhindrad att närvara medger jag att Tore Claeson får ta emot svaret.
Då Ing-Marie Hansson är förhindrad att närvara medger jag att Kurt Ove Johansson får ta emot svaret.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet för svaret på den interpellation som Kersti Johansson har ställt. Tyvärr har hon fått förhinder och kan inte själv ta emot svaret. Vård och omsorg som utförs av anhöriga och närstående är i dag ryggraden i den äldreomsorg som drivs i de öppna vårdformerna. Den vård som kommunerna ansvarar för står för en mindre del jämfört med den insats som närstående ansvarar för. Redan i dag ansvarar många närstående för att deras anhöriga får en trygg och god omvårdnad. Under många år har dock denna vård inte blivit värderad från samhällets sida så som den borde ha blivit. Det finns många anhöriga som har brutits ner av det stora ansvar som de har fått ta och som dessutom inte givit en ekonomisk trygghet. Samhället har inte på rätt sätt värderat deras arbete. Vi har från centerns sida länge strävat efter att lyfta fram denna grupp människor och på så sätt ge bättre förutsättningar att med deras hjälp klara det vårdbehov som föreligger. Tyvärr har vi i debatten mötts av argument som visat på en nedvärderande syn på dessa vårdinsatser. Det är inte så att ett bättre förhållande för anhörigvårdare innebär att vi får tillbaka hemmadotterrollen. I stället skulle den rättvisa som vi önskar ge hemmadottern ett socialt trygghetsnät som inte ställer henne på bar backe när föräldrarna går bort. Det är för att förebygga sådana effekter som vi anser det viktigt att ge ekonomisk gottgörelse för utfört arbete. Den faktiska situationen är den att de flesta anhörigvårdare är i samma ålder som den vårdade. Det är ofta make eller maka och ibland dotter eller son — men även de senare är i de flesta fall över medelåldern. För denna grupp behövs, som statsrådet framhåller, andra insatser: avlastning, kontaktperson, utbildning och allmänt stöd. Men även en ekonomisk gottgörelse måste till för att ersätta det arbete som läggs ner. Idealitet skall naturligtvis få finnas kvar; närståendes vilja att hjälpa och bistå när sjukdomen eller åldrandet kräver det skall vi inte ta bort. Utbildning och avlastning är viktiga inslag som kommunerna måste beakta. Det sistnämnda gäller inte minst för dem som vårdar svårt sjuka i hemmet. Och vi kommer att få se allt flera sådana fall nu när vård i livets slutskede allt oftare erbjuds att ske i hemmet. Vård av aidssjuka i svåra stadier kommer också alltmer att ske i hemmiljö. För äldre är den närståendes tillsyn ofta en förutsättning för att de skall kunna bo kvar i hemmet. Ju större vårdinsatser som krävs, desto större blir också de anhörigas del i arbetet, har det visat sig. Utflyttningen från institutioner och stängning av dessa medför ett ökat tryck på kommunernas äldreomsorgsinsatser och därmed även på närståendeinsatser. Inte bara närstående utan även organisationer tycks regeringen räkna med som inslag i den framtida vården. Det är därför viktigt att man snarast möjligt griper sig an med att ge möjligheter för närstående att ge den insats som behövs från deras sida. Anhörigvården är enligt ministern ett komplement till samhällets insatser. Men verkligheten visar ju att betydligt större vårdinsatser görs av anhöriga än vad samhället står för. Och verkligheten visar även att utan dessa insatser skulle samhällets möjligheter att klara äldreomsorgen vara utomordentligt små. Samhället lever inte i dag helt upp till det målet, och det behövs utomordentligt stora insatser inför framtiden om man skall klara att leva upp till det. Redan 1983 lade anhörigvårdskommittén fram förslag om lagstadgad rätt till ledighet för vård av anhörig. Tyvärr har det inte skett något från regeringens sida under de år som gått sedan dess. Det återstår att se om den proposition som skall komma under våren kommer att innehålla tillfredsställande förslag som förbättrar situationen för anhörigvårdare. Tyvärr har det under hösten visat sig att regeringen har svårt att producera alla utlovade propositioner. Jag kan bara hoppas att detta förhållande inte skall gälla äldreomsorgen och anhörigvården. Min argumentation rörande de anhörigas insatser i vården skall inte tolkas så att jag avser att allt större vårdansvar skall läggas över på den gruppen. Vad vi ifrån centern menar är att denna grupp av människor inte får glömmas bort i den allmänna debatten. De utgör ändå en kärntrupp som måste värderas, då deras insatser är av det slaget att samhället inte klarar sig utan dem. Men samhället får därför inte blunda för de behov som finns av social trygghet, ekonomisk gottgörelse och ökad delaktighet i utbildning och fortbildning samt meritvärdering av den insats dessa människor gör i vårdarbetet. Jag hade önskat att sjukvårdsministern hade kunnat ge ett klarare besked om inriktningen för det propositionsarbete som regeringen bedriver för att tillförsäkra anhörigvårdare en god social trygghet i deras viktiga arbete.

Herr talman! Jag vill inleda med att citera början av ett brev som jag fick för några veckor sedan och som gäller just vården av anhöriga. En 58-årig kvinna i Skärholmen skriver bl.a. så här: ”Skriver med anledning av att det finns ytterligare en grupp då det gäller vård av anhöriga, och det tror jag är en mycket stor grupp det rör sig om. I vårt fall, min make och jag, 60 resp. 58 år, fyra nära anhöriga, 84, 85, 86 resp. 87 år. 84-åringen på långvård, de övriga eget boende, varav en rullstolsbunden med hjälp från hemtjänsten en timme var 14:e dag med städning. Som alla förstår behövs det hjälp med mycket, mycket annat än städning. Vi har själva krävande heltidsarbeten med lång resväg, ständigt dåligt samvete för att man inte orkar ställa upp i den utsträckning man skulle vilja för dessa gamla som på sin tid ställde upp och var barnvakter när våra barn var sjuka och inte någon föräldraledighet fanns av det slag som finns i dag. Jag har försökt att få minska min arbetstid med en dag i veckan för att i större utsträckning kunna hjälpa våra gamla, men tyvärr gick det ej för sig.” Jag slutar här citera detta brev, som så realistiskt beskriver hur verkligheten kan vara för många i dag. Statsrådet säger i sitt interpellationssvar: ”Utvecklandet av äldreomsorgen bör syfta till att förbättra möjligheterna för äldre att själva välja boende och vårdform.” I interpellationssvaret framhålls också att samhället skall ansvara för att de äldre får tillräcklig service och vård. Det sägs också: ”Insatser från närstående skall vara ett komplement.” Det är väldigt bra att detta understryks av statsrådet. De anhöriga är nämligen en viktig tillgång när det gäller att vårda sjuka och äldre i hemmen. Det blir också — framför allt i storstadsområdena — svårare och svårare att rekrytera hemvårdspersonal. Men att få bo kvar hemma, det måste få vara en möjlighet. En sådan vårdform är också ett starkt önskemål från kommuner och landsting. Äldreberedningen framhåller också i sitt betänkande att målet är att de människor som har ett omfattande hjälpbehov skall få service och vård av god kvalitet i den egna bostaden och att man skall kunna bo kvar i sin vanliga bostad, även om man blir gammal och sjuk. Men skall detta kunna genomföras kommer anhörigvårdarna att få en nyckelroll vid den omstrukturering som föreslås. Så länge hemtjänsten och hemsjukvården inte uppnått den omfattning och den utbildningsmässiga kapacitet som är mycket viktig för att reformen skall kunna genomföras, kommer det att vara nödvändigt att i ökad omfattning utnyttja den dolda arbetskraftsresurs som ofta består av anhöriga. Som Karin Israelsson sade förut föreslog anhörigvårdskommittén redan 1983 i sin utredning att man skall ha rätt till ledighet för vård av anhörig under 30 dagar. Men utredningens majoritet ansåg sig tyvärr inte kunna föreslå att ersättning skulle utgå enligt den allmänna försäkringen. Frågan har alltså i flera år legat i regeringskansliet för beredning, men utan att något har hänt. Därför är det synnerligen angeläget att frågan nu löses snarast, då vi vet att det annars på många orter är svårt att få sjukvård och omvårdnad i hemmet. Vi i folkpartiet anser att ATP-grundande ersättning skall utgå vid ledighet enligt den allmänna försäkringen med ersättningsbelopp motsvarande sjukpenningens storlek. Rätt till ledighet utan ersättning är annars ett slag i luften. Anhörigvårdskommitténs utredning visade också att ledighet för vård av anhörig kan leda till samhällsekonomiska besparingar. Vi har från folkpartiets sida flera gånger motionerat om den här frågan här i riksdagen, men socialdemokraterna har hela tiden sagt nej. Vid behandlingen i socialförsäkringsutskottet har mina socialdemokratiska kamrater åberopat bl.a. samhällsekonomiska skäl. Men det måste vara fel. Kan nämligen någon vårdas hemma av anhörig, måste det bli billigare än att vederbörande vårdas på institution. De anhöriga är en resurs och en tillgång som vi i dag bör vara tacksamma för att vi har. Från folkpartiets sida har vi i de här sammanhangen dock alltid framhållit att det är viktigt att de anhöriga inte behöver känna krav från samhällets sida att vara tvungna att ställa upp som vårdare. Frivillighet från de anhörigas sida måste vara en förutsättning. De bör dock snarast få en laglig rätt till ledighet, så att ingen blir tvungen att sluta sitt arbete för att vårda anhörig. Folkpartiet och centern har i arbetsmarknadsutskottet reserverat sig för detta, men moderaterna och socialdemokraterna har sagt nej. Det är något märkligt, eftersom så gott som samtliga remissinstanser har tillstyrkt anhörigvårdskommitténs förslag till lagstadgad rätt till ledighet. Tyvärr har frågan om både ledighet och ersättning dragit ut på tiden, men jag hoppas att, när sjukvårdsministern lägger fram en äldrepolitisk proposition i vår, båda dessa frågor kommer att få en positiv behandling.

Herr talman! Det är mycket bra att frågan om närståendes vårdinsatser lyfts fram på det här sättet. Jag kan försäkra både Karin Israelsson och Margareta Andrén om att vi i den kommande propositionen om äldreomsorg och andra insatser för äldre människor kommer att lyfta fram frågan om anhörigvård i ljuset av den betydelse som den har. Jag anar en viss skillnad i inställning till anhörigvården mellan Karin Israelsson och mig och möjligen också Margareta Andrén. Jag undrar om Karin Israelsson och centerpartiet ställer upp på att det grundläggande måste vara att samhället organiserar och svarar för en vårdinsats som gör det möjligt för den sjuke och den anhörige att gemensamt ta ställning till hur man vill ha det. Den enda möjligheten till ett fritt val är nämligen att det finns ett sådant samhällsansvar i botten. Kan Karin Israelsson möjligen redovisa för mig hur centern ser på anhörigvårdens ställning i förhållande till samhällsinsatserna? Som jag sade i mitt svar, är det för oss mycket viktigt att samhället i grunden kan erbjuda en kvalitativt mycket god vård. Därutöver kan det ändå finnas skäl för anhöriga att engagera sig, och då skall man ge dem stöd i detta arbete. När det gäller ersättningsfrågor har ju äldreberedningen gjort skillnad mellan den mera långsiktiga, till tiden ospecificerade, vårdinsatsen — som man menar att landsting och kommuner måste avtala med de anhöriga om — och den mera tidsbegränsade insatsen, framför allt i livets slutskede, där ersättning skulle kunna utgå via socialförsäkringen. Det skulle också vara intressant att få höra om Karin Israelsson och Margareta Andrén ställer upp för den linjen. Jag menar att det ligger någonting mycket klokt och riktigt i att det, när anhörigvården så att säga blir ett alternativ till det som landsting och kommuner egentligen skall svara för, också är naturligt att man mellan huvudmännen och de anhöriga avtalar om den ersättning som skall utgå. Det är dessutom viktigt, vilket också äldreberedningen framhåller, att ersättningsnormerna i anhörigvården blir enhetliga över landet och att dessa blir materiellt goda. Det får inte vara så stora skillnader som det hittills har varit fråga om. Det behöver arbetas fram en enhetligare norm för ersättning mellan kommunförbund och landstingsförbund.
Herr talman! Centerns uppfattning är naturligtvis den att det är samhället som skall ansvara för organisationen av äldreomsorgen. I dag är den faktiska situationen den att väldigt mycket av samhällets ansvar har tagits över av enskilda. Betydligt fler vårdinsatser utförs av närstående, även om det är samhället som har det tunga ansvaret, vilket det helt riktigt också skall ha. Men det förhållande som faktiskt råder i verkligheten har inte uppmärksammats. Det är därför som vi lyfter fram anhörigas och närståendes situation. När samhället inte lyckas klara av det vi förväntar oss av samhället, måste andra insatser till. På det här området måste det naturligtvis ske en förändring, så att alla också känner att detta är samhällets huvudansvar. Nu överlastas väldigt mycket, mot anhörigas vilja, även på närstående. När det gäller ersättning till anhörigvårdare har det visat sig att det skiljer väldigt mycket mellan kommuner och landsting. Många som tidigare har haft anhörigbidrag från landstingen har fått sin ekonomiska ersättning minskad, när man i dag drar ned på resurser som står till förfogande för anhörigas insatser. Det finns också många kommuner som ger en vårdbiträdeslön för anhörigas arbete. Men detta strandar många gånger på att de anhöriga inte har möjlighet att få tjänstledighet från sina arbeten. De som kan ta del av dessa ersättningar är sådana som kan välja att inte ha något annat arbete. Detta är inte bra. Det behövs en lång rad av olika åtgärder för att klara de närståendes insatser och för att ge dem en ekonomisk rättvisa. Det räcker inte med att bara ha ett förslag, utan man måste ta hänsyn till de väldigt många olika förhållanden som gäller för närstående. Väldigt många lever i dag precis i den situation som beskrivs i det brev som Margareta Andrén läste upp. Som politiker måste vi ta ett ansvar för att man löser detta problem på ett godtagbart sätt. Men när samhällets resurser inte räcker till, tar naturligtvis den närstående sitt ansvar för att den anhörige skall kunna få en bra vård. Det är i den situationen vi i dag befinner oss. Äldreomsorgen är en katastrofi många kommuner. De insatser som samhället har råd att ge räcker inte till. Det saknas alltså en kontinuitet i vården.
Herr talman! Det är kanske inte vi inom oppositionen utan i första hand statsrådet som skall svara på frågor i den här debatten. Jag vill ändå säga att vi i folkpartiet anser att ersättning till anhörigvårdare bör utgå från socialförsäkringen men att vi därvid har prioriterat vård i livets slutskede. Folkpartiet vill betona att det både av medmänskliga och av samhällsekonomiska skäl är angeläget att stödja de anhöriga när det gäller möjligheter att vårda sina gamla och sjuka eller handikappade i hemmet. Eftersom så gott som alla remissinstanser hade tillstyrkt anhörigvårdskommitténs förslag om lagstadgad rätt till ledighet, borde det ha varit möjligt för regeringen att redan under föregående riksmöte ha lagt fram ett lagförslag för riksdagen. Det var därför som just folkpartisterna, och även centerpartisterna, i arbetsmarknadsutskottet reserverade sig och ansåg att riksdagen i stället borde ha gett regeringen i uppdrag att snarast lägga fram ett lagförslag. Vi har alltför många gånger, precis som Karin Israelsson tidigare sade, kunnat konstatera att förslag som väntats inte har kommit.
Herr talman! Får jag först tacka för de besked som jag har fått. Jag tycker att det är fullt rimligt att vi utnyttjar debatter av det här slaget för att ömsesidigt klargöra var vi står någonstans. Detta har vi glädje av i det fortsatta arbetet. Jag vill göra ytterligare ett påpekande. Jag tror verkligen att stödformerna utöver det ekonomiska stödet — avlösning, möjligheter till ledighet, rådgivning, utbildning och det som i övrigt har nämnts — är mycket viktiga. Jag tror dessutom att föreningslivet också på detta område skulle kunna göra förnämliga insatser genom att ge både den anhörige och den som är handikappad eller sjuk litet mera av stöd och av innehåll i livet. Vi ser flera goda exempel på hur både pensionärsoch handikapporganisationer ger ett sådant stöd. Jag tror att det på den punkten finns åtskilligt ytterligare som kan åstadkommas i fortsättningen.
Herr talman! Det är glädjande att statsrådet känner varmt för den äldres och även den närståendes mycket isolerade situation. Det behövs ett starkt stöd från samhällets sida. Och det behövs även ett starkt stöd från alla oss medmänniskor i den utsatta situation som man befinner sig i när man har ett huvudansvar för en sjuk anhörig, som kanske även lider av personlighetsförändringar. Ensamheten har ju visat sig vara den svåraste biten i det vårdoch omsorgsarbete som i dag bedrivs. Den nya situationen med ökat inslag av boende hemma kanske inte alla gånger har varit vad man förväntade sig; tillvaron har i stället bytts i en ny ensamhet i en annan miljö. Här behöver alla goda krafter tas till vara för att bryta ensamheten och ge livet innehåll även under människans sista år. Det är mycket viktigt att alla tar det ansvaret. Här gäller det också att fördela resurser på ett sådant sätt att de kommer ned till de nivåer där de verkligen kan göra nytta.

Herr talman! Inga Lantz har frågat mig vilka åtgärder regeringen tänker vidta för att fortbildningsbidraget skall utnyttjas så som riksdagen hade för avsikt när propositionen om nytt statsbidrag för barnomsorgen antogs. Jag har vid flera tillfällen framhållit den betydelse som en väl fungerande fortbildning för barnomsorgspersonalen har för att utveckla innehållet i barnomsorgen och som stimulansfaktor för personalen i dess arbete. Socialstyrelsen har under våren 1987 presenterat en studie av personalfortbildningen i 50 kommuner. Av studien framgår att det finns stora brister då det gäller både omfattning och innehåll i den fortbildning som erbjuds. I statsbidragssystemet för barnomsorgen är beräknat hur stor del av det nya statsbidraget som skall användas för kommunens kostnader för fortbildning av barnomsorgspersonalen. Det nya statsbidragssystemet träder i kraft först vid årsskiftet 1987-1988, socialstyrelsens anvisningar om tillämpningen av de nya bestämmelserna har i dagarna sänts ut till kommunerna. Jag tror därför att det är för tidigt att dra några säkra slutsatser om hur kommunernas satsningar på fortbildning av barnomsorgspersonalen kommer att påverkas av det nya statsbidraget. Regeringen har på olika sätt informerat om behovet av en förbättrad fortbildning.

Ett viktigt resultat av mötet blev att företrädare för Kommunförbundet och myndigheterna intygade att man på resp. håll har för avsikt att öka sina ansträngningar för att förbättra fortbildningen inom barnomsorgsområdet. Socialdepartementet kommer att följa upp de här överläggningarna under hösten 1988, då vi också kommer att kunna dra säkrare slutsatser av hur fortbildningen i kommunerna har utvecklats. Det kan vara på sin plats att påpeka att fortbildningen av personalen är en uppgift som åligger arbetsgivaren. Att vi nu räknar in medel i statsbidraget som bidrag till kommunernas fortbildningskostnader innebär ingen ändring av det förhållandet.

Herr talman! Jag skall be att få tacka för svaret. I Älvkarleby kommun skulle, om riksdagens beslut hade följts, fortbildningsbidraget ha uppgått till 315 000 kr. Nu blev fortbildningsbidraget i denna kommun i själva verket inte större än 75 000 kr. Ånyo blir tydligen barnomsorgens personal ”blåst” på sin betydelsefulla fortbildning. Just nu, när barnomsorgen är utsatt för en svår personalflykt — 20 26 av personalen slutar inom fem år —, när de pedagogiska programmen börjar gälla, när kommunerna antar kommunala riktlinjer, när det finns ett stort nyrekryteringsbehov inom hela barnomsorgen, skulle fortbildningen verkligen behövas som en stimulans och kunskapsgivare. Aldrig tidigare har behovet av fortbildning varit angelägnare. I de diskussioner mellan regeringen och vpk som föregick utskottsbehandlingen talade vi också om att just öronmärka dessa fortbildningspengar. Och min uppfattning var till helt nyligen att pengarna var öronmärkta för fortbildning. Nu har jag hört från flera håll att det inte är så. Pengarna används inte så som avsetts — Älvkarleby är bara ett exempel. Mot denna bakgrund har jag frågat Bengt Lindqvist vad regeringen tänker göra för att säkerställa att pengarna används så som vi hade tänkt i de diskussioner vi hade. Bengt Lindqvist säger att man i dagarna har sänt ut nya bestämmelser till kommunerna. Det är riktigt, men det är bara det att här har man handlat klantigt, eftersom kommunerna nu har antagit sina budgetar för kommande år och fortbildningen inte kommer i gång. Möjligtvis, och då får man vara riktigt förhoppningsfull, kan fortbildningsbidraget börja användas nästa år, men inte det budgetår som står för dörren. De budgetarna är som sagt redan antagna, och de visar på dåliga resurser för fortbildningen. Jag tycker att det är positivt att man, som det står i svaret, har haft | överläggningar med tio kommuner och diskuterat den framtida inriktningen — Prot. 1987/88:44 | och innehållet i fortbildningen. Det ser jag som ett fall framåt för 14 december 1987 | fortbildningen. Jag tycker också att det är bra att socialdepartementet | ö rtbiil i ikommer att följa upp dessa överläggningar under hösten 1988 för att sedan Qufö! budningsbi a es é draget för barnomkunna dra närmare slutsatser om hur fortbildningen i kommunerna har sorgspersonal utvecklats. Detta ser jag som positivt, och det vill jag notera — annars brukar jag vara ganska grinig i debatterna med statsrådet. Bengt Lindqvist säger i sista stycket i interpellationssvaret att det åligger arbetsgivarna, kommunerna, att ordna fortbildningen. Men det går inte, Bengt Lindqvist! Många kommuner har ett kärvt ekonomiskt läge, och jag tror inte att man kan lita på att kommunerna ordnar denna fortbildning. Man måste öronmärka, specialdestinera, dessa pengar för att det skall bli någon fortbildning. Annars går pengarna tyvärr in i andra verksamheter. Jag har egentligen bara en fråga att ställa till Bengt Lindqvist, och det är huruvida de här pengarna, som vi diskuterade före utskottsbehandlingen i frågan om det nya statsbidraget, skall uppfattas som öronmärkta eller inte. Det är en stor och betydelsefull fråga för de många människor som berörs ute i kommunerna, inte minst i Kommunförbundet, och för all personal som faktiskt har väntat alldeles för länge på att få fortbildning. Jag är alltså besviken när jag hör tongångar om att de inte är öronmärkta. Det skulle vara mycket intressant att få höra statsrådets uppfattning: är de öronmärkta, eller är de icke öronmärkta?
Herr talman! Detta är naturligtvis också en fråga om vad vi anser med ”öronmärkning”. Inom statsbidraget till barnomsorgen har vi under lång tid haft andra schabloner. Jag tänker på stödet till barn med behov av särskilt stöd. Detta var också i det gamla statsbidraget en schablon, och meningen med den var naturligtvis att kommunerna skulle göra insatser för dessa barn. Storleksordningen på de insatserna skulle i varje fall motsvara det som staten för sin del anvisade. När det gäller den här schablonen är naturligtvis regeringens och riksdagens avsikt med stödet att fortbildningen skall komma till stånd. Vi har också i propositionen sagt att statens insats — de summor som Inga Lantz räknar upp — skall motsvaras av en lika stor insats från kommunens sida. Detta faller tillbaka på barnstugeutredningens beräkningar av ett fortbildningsbehov på 30 timmar per anställd och år, som mycket få kommuner har levt upp till men som vi nu menar att det är dags att programmera för. Det finns i statsbidraget anvisade medel för detta. Öronmärkningen gäller i den meningen, att området och behovet har nämnts och kvantifierats. Däremot krävs ingen direkt redovisning krona för krona av hur pengarna används. Självfallet är det dock så att om vi från regeringens sida har föreslagit och riksdagen har antagit ett system som innehåller en schablon av detta slag, så kommer vi också att följa upp att fortbildningen utvecklas i enlighet med vad riksdagen har avsett. Jag vill också peka på att det i det här sammanhanget är viktigt att det kommer till stånd ett utbud av fortbildningsverksamhet som motsvarar vad som i dag behövs inom barnomsorgen. Inga Lantz pekade på det nya 15 pedagogiska programmet, och inom dess ramar finns mycket som vi behöver utveckla, tydliggöra och förbättra med hjälp av fortbildning. Därför är det viktigt att utbildningsinstanserna inom det här området, och även andra som kan bidra till att arbeta fram fortbildningsmaterial, verkligen gör detta så att kommunerna får ett värdefullt och ändamålsenligt material att välja bland när de nu skall utveckla sin fortbildningsverksamhet. Sedan tycker jag det är rimligt att ge kommunerna en startsträcka för deras ökade ambitioner på fortbildningsområdet. Det nya statsbidraget träder i kraft den 1 januari 1988. Under 1988 måste det naturligtvis ske väsentliga förbättringar av fortbildningen, men möjligen kommer inte alla kommuner att fullt ut nå upp till den omfattning som statsbidraget medger under det första budgetåret. En uppryckning måste dock naturligtvis ske.

Herr talman! Det är uppenbart att Bengt Lindqvist litar på att kommunerna skall använda statsbidraget såsom det är tänkt, men jag tror inte att det räcker med den formuleringen. Jag tror att pengarna måste specialdestineras, öronmärkas. Bengt Lindqvist sade att det finns en viss öronmärkning men att det inte behövs någon redovisning. Jag är orolig för att om det inte finns någon redovisning så att man vet att pengarna går till just fortbildning, låter kommunpolitikerna pengarna gå till andra verksamheter. Jag tror alltså att om kommunpolitikerna får en chans så struntar de i barnomsorgens personal. Att detta är en lågprioriterad verksamhet kommer vi inte ifrån. Då man har stora ekonomiska behov på andra områden kan man låta pengarna gå dit i stället. Avsikten är, sade Bengt Lindqvist, att stödet skall gå till fortbildning, men jag tror man måste hänga upp det hela på en redovisning för att vara säker på att pengarna verkligen går dit vi har avsett att de skall gå. Det har sagts mig att det här är en fråga om ord. På s. 14 i socialutskottets betänkande 1986/87:35, i det lilla stycke som handlar om fortbildning, står ordet ”bör”, och det borde ha stått ”skall” för att det skulle ha varit klartext. I de papper som går ut till kommunerna — om det är från Kommunförbundet eller socialstyrelsen skall jag låta vara osagt — står det ”avser”, alltså ytterligare en förtunning. Man måste tydligen vara mycket noga med sina ord. Står det inte ”skall” så är det inget måste för kommunerna att ordna det här. Jag är ledsen att behöva konstatera att faran för att vår överläggning om fortbildningen inom barnomsorgen skall sluta snöpligt är överhängande. Jag hade faktiskt trott att fortbildningen äntligen skulle prioriteras och få sina välbehövliga pengar. Bengt Lindqvist säger att man bör ha en viss startsträcka, men nog hade det varit välbetänkt om man hade skickat ut anvisningarna till kommunerna så att de redan i kommande års budget hade kunnat vidta åtgärder för att förbättra fortbildningen. Nu blev det som det blev i Älvkarleby —75 000 kr. i stället för 315 000 kr. Och det är inget enstaka exempel. Den uppfattning jag har fått när jag har pratat med de på området verksamma som känner till Kommunförbundets uppfattning i den här frågan är att dessa pengar inte är öronmärkta. Jag är glad för det klarläggande som Bengt Lindqvist har gjort, men jag skulle ha önskat att man också hade krävt en redovisning, så att pengarna = Prot. 1987/88:44 verkligen används till det som vi hade tänkt att de skulle användas till. 14 december 1987
Herr talman! Vad vi hör här i dag är ju efterspelet till ett kompromissande som pågick i riksdagen för ett halvår sedan, då vpk gjorde upp med socialdemokraterna om en ytterst egendomlig konstruktion av stödet till fortbildningen. Inga Lantz noterar nu att kompromissen inte utföll så väl som hon hade tänkt sig. Jag tror att det är en erfarenhet vpk kommer att göra gång på gång här i kammaren när man gjort avkall på egna ståndpunkter och gjort upp med regeringen. Det förslag som gick igenom här i riksdagen med vpk:s och socialdemokraternas stöd innebar att man hängde upp fortbildningsbidraget på antalet daghemsplatser i kommunen. En kommun som Stockholm, med många daghemsplatser, får alltså mycket pengar, och en kommun som Bromölla, med få daghemsplatser, får mycket litet pengar. Inom ramen för de pengar som varje kommun får har man sedan en ytterst stel fördelningsnyckel, som innebär att dagmammorna i Stockholm, som det finns få av, får enorma summor pengar till fortbildning, medan dagmammorna i Bromölla får väldigt litet pengar till fortbildning. De som jobbar på daghem i Stockholm får väldigt litet pengar till fortbildning, men de som jobbar på daghem i Bromölla får mer. Hela systemet bygger på en konstighet som vpk drivit fram och regeringen accepterat men nu uppenbarligen frånfaller, eller i varje fall inte längre uppfattar som fullt så bindande som Inga Lantz gjorde när överenskommelsen ingicks. Det är självfallet oerhört viktigt att fortbildningen fungerar för barnomsorgspersonalen liksom för annan kommunal personal, men den konstruktion som vpk och socialdemokraterna har givit detta stöd medverkar sannerligen inte till att fortbildningen får en vettig fördelning mellan olika kommuner. Jag tycker att det meningsutbyte vi har hört i dag bara ger en bekräftelse på att konstruktionen var misslyckad från början och att de förpliktelser som vpk hade hoppats att regeringen skulle ålägga sig är något som regeringen inte anser gällande.
Herr talman! Inga Lantz och jag är överens om betydelsen av fortbildning för personalen inom barnomsorgen. Vi kan båda två notera att statsbidraget innehåller ett antal kronor per 15 barn som man beräknat skall behövas för att fortbildning skall komma till stånd. Jag kan försäkra att regeringen, om det inte sker en tillfredsställande utveckling av fortbildningsinsatserna från kommunernas sida, kommer att överväga om bidraget till fortbildningen skall finnas kvar. Det tror jag säkert att representanter för både Kommunförbundet och enskilda kommuner alldeles på egen hand kan räkna ut. Daniel Tarschys tar upp en konstruktionsfråga. Det gäller alltså hur fortbildningspengarna fördelas mellan kommunerna. Jag kan för min del 17 erkänna att det ligger en del i Daniel Tarschys synpunkter. Vi skall studera effekten av statsbidraget under det kommande året och se om det just när det gäller fördelningen av fortbildningspengarna finns anledning att åstadkomma en förändring. Vi återkommer således till den frågan senare.
Herr talman! Jag tycker att den fördelning mellan de olika barnomsorgsformerna som vi åstadkom när det gäller fortbildningsstödet är riktig, och den skall följas. Det viktiga, och det är ju det som vi nu diskuterar, är att pengarna verkligen kommer fram och att de fördelas mellan de olika formerna såsom vi har beslutat. Jag är glad att statsrådet så starkt poängterar att fortbildningen är viktig. I dag vet vi att det kommer att fattas 25 000 anställda inom barnomsorgen fram till 1991 — alltså om tre år. 25 000 nya människor bör således anställas inom barnomsorgen. Så stort är alltså nyrekryteringsbehovet. 20 96 av personalen slutar, som jag tidigare har sagt, inom fem år och kommer aldrig tillbaka till barnomsorgen. Vidare vet vi att nya riktlinjer och pedagogiska program börjar gälla. Aldrig tidigare har fortbildningen alltså varit så viktig som nu. Det är ju just nu, inför 1988, som fortbildningen borde ha blivit vad vi diskuterade inför och under behandlingen av propositionen i riksdagen. Det är bra att det i svaret från Bengt Lindqvist konstateras att socialstyrelsen har gjort en studie, av vilken det framgår att fortbildningen har stora brister när det gäller både omfattningen och innehållet. Jag hyser i varje fall vissa förhoppningar om att man kommer att se till att det blir en bättre lösning i detta avseende. Jag litar på att regeringen följer verksamheten. Rent innehållsmässigt oroar jag mig dock fortfarande för om det blir några pengar i detta sammanhang såsom var tänkt. På den punkten är jag alltså, tyvärr, inte lugnad efter den här debatten.
Herr talman! Alla vi som deltar i den här debatten är överens om värdet och betydelsen av fortbildning. Det som vi inte var överens om i våras var hur stödet skulle konstrueras. Det beslut som riksdagen fattade byggde på en kompromiss mellan socialdemokraterna och vpk. Bengt Lindqvist säger, och jag välkomnar hans uttalande, att han är klar över att konstruktionen kanske inte är så listig i alla avseenden. Från saklig synpunkt är det väldigt bra. Men kanske blir detta en lärdom för vpk som nu ser hur det går när man köpslår med regeringen. Vpk fick sin vilja igenom beträffande denna märkliga konstruktion genom att ge avkall på andra krav. Men nu kommer regeringen av allt att döma att så att säga krypa ur uppgörelsen. Det är ur saklig synpunkt mycket värdefullt. Detta kan alltså vara en nyttig lärdom för vpk.

Herr talman! Alf Svensson har frågat mig om jag vill medverka till att de ningen av flyktingärensvenska ambassaderna genom sitt agerande inte försämrar möjligheten för Tr AE flyktingar att få sina ärenden sakligt prövade av statens invandrarverk. Frågan är ställd mot bakgrund av ett enskilt ärende där en ambassad, enligt vad Alf Svensson uppger, inte vidarebefordrat en skrivelse till invandrarverket. Våra ambassader och andra utlandsmyndigheter utför ett omfattande arbete med att utreda ett stort antal utlänningsärenden varje år. Utlandsmyndigheterna ger också utlänningar råd och hjälp då de söker tillstånd att få komma till Sverige. Den som vänder sig till en svensk ambassad bör således kunna räkna med att få den hjälp han eller hon behöver. Utlandsmyndigheterna har liksom alla andra svenska myndigheter att följa förvaltningslagen . Enligt denna skall varje myndighet vara inriktad på att hjälpa den enskilde till rätta. Den som råkar vända sig till fel myndighet skall få hjälp att komma rätt. Rör det sig om en felsänd skrivelse, bör hjälpen i regel lämnas genom att myndigheten sänder handlingen vidare till rätt myndighet. Om en myndighet inte följer förvaltningslagen är det i första hand justitiekanslern, JK, eller justitieombudsmannen, JO, som har att ingripa. Alf Svenssons interpellation föranleder mig därför inte att vidta någon åtgärd.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet för svaret. Utanför Rom vistas sedan fyra år tillbaka familjen Filipov från Bulgarien som flyktingar. Familjen har under dessa fyra år pendlat mellan hopp och djupaste förtvivlan, för att inte säga desperation. Liksom många andra trodde man att frihetens samhälle utanför järnridån skulle välkomna familjen. Paret Filipov har två döttrar, Michaela född 1979 och Severina född 1980. Med är också farmodern, som är 86 år gammal. Michaela lider av Downs syndrom och är dessutom hjärtsjuk. Farmodern är också sjuk och klen. I Sverige har familjen Filipov vänner som vill ställa upp och ta om hand denna vinddrivna och illa tilltygade flyktingfamilj. Herr talman! Det är alltid svårt att tränga in i ett enskilt flyktingärende så grundligt som man skulle önska. Jag kan emellertid inte komma ifrån uppfattningen att familjen Filipov på något sätt har fastnat i byråkratins och formalismens kvarnar. Sverige är ett land som tar emot flyktingfamiljer som är fysiskt handikappade — fattas bara annat! Jag tycker att familjen Filipov just på grund av sin svåra belägenhet — man har ju ett handikappat sjukt barn — aktivt borde lotsas genom myndighetsinstanserna. Familjen borde alltså inte utlämnas åt sin egen förmåga, eller rent av oförmåga, i labyrintarbetet — så uppfattar många detta — när det gäller att ta sig igenom myndighetsinstanserna. Herr talman! Jag är synnerligen förvånad över att UNHCR i Genéve inte 19 anser det vara brådskande att finna en lösning för familjen. Det verkar faktiskt som om man i Gené&ve helst såg att familjen sökte sig till något annat land än Sverige. UNHCR:s kontor i Rom, som således har familjen på nära håll, gör — såvitt jag förstår — en annan bedömning än den man gör i Geneve. På Romkontoret anser man att fallet med familjen Filipov är brådskande. Man finner ärendet mycket angeläget. I något led verkar det ha gått prestige i ärendebehandlingen. UNHCR:s representant i Rom har enligt uppgift på ett för familjen positivt sätt tillstyrkt de framställningar som gjorts i ärendet. Svenska ambassaden och UNHCR i Genéve har, påstås det, på något sätt trasslat till kontakten mellan UNHCR i Rom och SIV. Det är alldeles uppenbart att uppgift står mot uppgift. Det märker man när man går igenom handlingar och förhör sig i detta ärende. Medan myndigheter således bollar papper sig emellan, fäller omdömen och gör påståenden som det är svårt att förstå — uppgifterna är sådana att man varken vet ut eller in när man studerar fallet — lider och våndas den här arma flyktingfamiljen. Herr talman! Låt mig fråga statsrådet: Måste ett ärende av denna karaktär gå via UNHCR i Geneve? Räcker det inte om UNHCR i Rom agerar? Behöver ambassaden i Rom vara en instans som skall kontaktas, en instans mellan UNHCR i Rom och statens invandrarverk?

Herr talman! Alf Svensson har naturligtvis rätt när han säger att det inte är lätt att tränga in i ett enskilt flyktingärende. Detta är heller inte den lämpligaste platsen att försöka göra det. Vi kan inte i denna kammare avgöra enskilda ärenden. När jag har försökt tränga in i detta ärende, har jag också upptäckt svårigheter då det gäller att avgöra vilka skrivelser som gått i väg och vilka som eventuellt inte har gjort det. Till svar på den direkta frågan om i vilken utsträckning UNHCR måste kopplas in kan jag säga följande: Kvotflyktingar tas ut i samråd med UNHCR. Det är då naturligt för svenska myndigheter att vända sig till UNHCR:s kontor i Genåve. Utan att gå in på det enskilda fallet kan jag upplysa om att invandrarverket har prövat familjens ansökan i maj 1986 och i oktober 1987. En förutsättning för att verket skall kunna fatta beslut i ett ärende är att det finns en ansökan om uppehållstillstånd. Jag kan inte ytterligare kommentera i vilken utsträckning skrivelser har gått från UNHCR:s kontor i Rom. Invandrarverket har haft kontakt med UNHCR i Genéve och där inhämtat att man inte avser att be de svenska myndigheterna att ta sig an detta fall. Jag bör kanske inte närmare gå in på orsakerna till detta.
Herr talman! Jag förstår mycket väl att statsrådet Andersson inte här i kammaren kan gå in på det enskilda fallet och redogöra för allt som är bekant för statsrådet i ärendet. Orsaken till att jag tagit upp ett enskilt fall är främst att det alldeles uppenbart ofta är svårt för en flyktingfamilj att veta riktigt hur man agerar, vilka handlingar som behövs, vart de skall ställas osv. Detta tillstod också statsrådet Andersson. Tydligen har Georg Andersson och jag kommit till samma slutsats när vi har undersökt detta ärende, nämligen att — Prot. 1987/88:44 det finns motstridiga uppgifter. 14 december 1987 Jag menar att detta är ett ömmande fall. Det är förvånande att man på UNHCR:s kontor i Gen&ve har en annan uppfattning än man har på kontoret i Rom. Kontoret i Gendve befinner sig ju avsevärt mycket längre från familjen. Detta tog jag också upp i mitt tidigare anförande. Jag skulle avslutningsvis vilja vädja till statsrådet Georg Andersson att ta en närmare titt på denna familjs situation. Om den goda viljan finns, vilket jag tror att den gör, kan en förändring för familjen komma till stånd. Det är alldeles uppenbart att familjen inte kan fortsätta att existera i den situation som den befinner sig i nu. Familjen har visat uttryck för desperation och i förtvivlan undrat om man måste återvända till Bulgarien igen. Då förstår vi att depressionen är nära.